Herr talman! Det var bra att Ludvig Svensson kan känna sig lugn. Jag vill ta upp ytterligare ett par kommentarer till det svar jag har fått. Det står att kritiken mot byggnormerna tidvis har varit högljudd? Bostadsministern har möjligen inte funderat varför den har varit högljudd. Jag tycker att bostadsministern borde ha tagit vara på kritiken, det handlar nämligen om frihet. Beroende på levnadsvanor kan olika familjer vilja satsa olika på bostäder, och det kan göra att man har behov av större flexibilitet i planeringen av bostäderna. Vi vill alltså ha en frihet för medborgarna att välja bostad, och jag får väl vara glad över att bostadsministern i alla fall tänker ta initiativ till att göra liknande försök som de i Uppsala.

Herr talman! Anledningen till min fråga är vice statsministerns s.k. frihetstal. Där talade han bl.a. om frihet från maktlöshet och uppehöll sig särskilt vid valfriheten i fritidsboendet — i synnerhet kring koloniverksamheten. Talet har i sig uppfattats som en socialdemokratisk självrannsakan över den byråkrati som har byggts upp, bl.a. inom byggnadssektorn, vilken också blev socialdemokratins mest genomreglerade verksamhetsfält. Det tillhör också ovanligheten att en ledande socialdemokrat tar upp frihetsfrågor på detta sätt. Det visar sig också i det uppseende som herr Carlssons uttalande över i och för sig fullständigt självklara frågor har väckt. Jag har emellertid för min del sett talet som något positivt, men frågat mig vad det finns för konkret innehåll i det. Då har jag haft den funderingen, att det t.ex. skulle kunna vara att staten lämnar ökade bidrag eller lån till markinköp för kolonilotter åt de verkligt ekonomiskt svaga kommunerna, där kanske behovet är allra störst. — Men det är kanske inte någon frihetsfråga av dignitet. Därefter har jag ställt den här frågan om byggnadslagstiftningen och förenklad handläggning av byggnadslovsärenden. Jag är nöjd med svaret, herr bostadsminister. Jag är naturligtvis medveten om att det har bedrivits ett arbete inom departementet, och jag önskar lycka och framgång när det gäller att på alla sätt minska byråkratin. Min förhoppning är att allt detta skall kunna förenklas till ett minimum.

Fru talman! Mot bakgrund av att universitetsoch högskoleämbetet utfärdat nya föreskrifter om krav för särskild behörighet för textillärarutbildningen har Ingrid Hemmingsson frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att bevara kvaliteten i utbildningen. Birgitta Rydle har mot samma bakgrund frågat mig om jag anser att kvaliteten på textillärarutbildningen kan upprätthållas med de sänkta antagningskraven. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt min mening är det väsentligt att främja en bred rekrytering till olika högskoleutbildningar. Detta gör man inte genom att ställa upp förkunskapskrav som är exklusiva för utbildningen i fråga och därtill svåra att inhämta inom gymnasieskoleorganisationen. Strävan att på detta sätt främja rekryteringen måste givetvis alltid i det enskilda fallet vägas mot vilka krav på förkunskaper som bedöms vara rimliga för att garantera högskoleutbildningens startnivå. Det är UHÄ som har att fastställa särskilda behörighetskrav vad gäller textillärarutbildning. Jag utgår från att UHÄ såsom ansvarigt för både de särskilda behörighetskraven och utbildningsplanerna i övrigt beaktar kraven på kvalitet i utbildningen.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag anser trots detta att de nya behörighetskraven medför en klar kvalitetsförsämring av textillärarnas utbildning. Det är helt riktigt att kravet bör vara gymnasieskola som grund, men kravet på färdigheter i de textila teknikerna försvinner nästan helt och hållet. Det går inte att jämföra tre timmar slöjd som tillval med de tidigare terminskurserna i textilkunskap, sömnad och vävning. Vi skall också komma ihåg att på många små orter är det få elever som väljer textilkunskap som tillval, och ämnet kan helt falla bort. På detta sätt kommer gymnasieutbildningen att flyttas upp till högskolenivå, med risk för att en nyutbildad textillärare kommer att ha sämre kunskaper än vad som tidigare krävdes för att erhålla tillträde till högskolan. Det märkliga är att såväl UHÄ som SÖ och textillärarnas fackliga föreningar och en rad andra instanser har varit emot denna försämring, men ändå ser den ut att komma till stånd. UHÄ har i februari 1981 föreslagit utbildningsdepartementet att gymnasieskola samt terminskurser inom gymnasieorganisationen skulle krävas för behörighet. Terminskurserna skulle omfatta textilkunskap och vävning. Men departementet avslog dessa krav. UHÄ har sedan tvingats lägga fram ett dåligt kompromissförslag, som innebär att den sökande skall kunna gå direkt från en gymnasielinje till högskolan. UHÄ har i en skrivelse kommenterat det nya förslaget. Man kan inte direkt påstå att argumenten är solklara, när UHÄ skriver att ”skolan ställer krav på kunskapsbredd hos lärarna”. Det är helt riktigt, men varför då försämra utbildningen? Hade man bibehållit terminskurserna, hade man fått den kunskapsbredd som det talas om. UHÄ:s första förslag var naturligtvis det riktiga. I UHÄ:s förklaring kan man läsa mellan raderna att förändringen innebär en kvalitetsförsämring. Man säger bl.a. att kraven på färdigheter i ämnet slöjd inte får ställas så högt i grundskolan och gymnasieskolan. Vidare säger UHÄ att de lärare som skall ägna sig åt mera kvalificerad undervisning måste öka sin kompetens med påbyggnadskurser. Detta säger allt om den nya utbildningen. Vi får ett A och ett B-lag bland textillärarna. Det måste vara ett slöseri med resurser att tillåta att de terminskurser som i dag utgör ett behörighetskrav försvinner för att i stället anordna nya påbyggnadskurser för dem som gått ut högskolan.

Fru talman! Även jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på frågan. Jag håller inte riktigt med om vad utbildningsministern säger i svaret. Visserligen skall man naturligtvis främja en bred rekrytering till högskoleutbildningar, men för den skull får man verkligen inte göra avkall på kraven på kvalitet. De är ju viktigast. Det är inte att undra på att vävoch sömnadslärare har reagerat mot detta nya förslag från UHÄ. Liksom för all annan högskoleutbildning krävs det gedigna grundkunskaper i karaktärsämnena för utbildningen. För att riktigt understryka vad UHÄ ville från början, skall jag upprepa vad Ingrid Hemmingsson sade i sitt inlägg: UHÄ ville ursprungligen behålla terminskurserna i sömnad och vävning som särskilt behörighetskrav. I UHÄ:s egen skrivelse står det: ”UHÄ har föreslagit regeringen att som särskilda förkunskapskrav till textillärarlinjen skulle få gälla förkunskaper från tvåårig social linje i gymnasieskolan samt terminskurser i sömnad och vävning. Detta har inte medgivits.” Det var alltså den förutvarande utbildningsministern som inte medgav detta. Nu flyttas således gymnasieundervisning upp på högskolenivå. Det kan i dagens läge inte vara ekonomiskt försvarbart. Det finns också en risk för att terminskurserna kan komma att läggas ned eller i varje fall inskränkas. Det vore förödande för det textila kunnandet i vårt land. Utbildningsministern måste väl hålla med mig om att vi har ett rikt textilt kulturarv att förvalta. Det råder inget tvivel om att förslaget betyder en sänkning av den allmänna kunskapsstandarden, som i förlängningen kommer att inverka menligt på hela den textila verksamheten i Sverige, även den industriella.

Fru talman! Vad gäller förkunskapskrav bör man försöka leva efter den goda principen att undvika att föreskriva dubbelutbildningar inom gymnasieskolan. Samtliga förkunskapskrav bör alltså kunna uppnås på en och samma studieväg. Detta är en bra princip, men ibland är kraven på förkunskaper så komplexa att det uppstår svårigheter. Jag tillstår gärna att textillärarutbildningen tillhör den kategorin. Den kritik som nu framförs mot förkunskapskraven skall framför allt riktas mot den tidigare borgerliga regeringens beslut. Den socialdemokratiska regeringen har än så länge inte fattat något beslut i denna fråga. Den tidigare regeringen beslutade att avvisa UHÄ:s förslag om särskilda förkunskapskrav, som man ansåg var för omfattande. Man beslutade i stället att principen en enda studieväg skulle gälla. UHÄ har i sin tur fattat beslut i enlighet med den tidigare regeringens beslut. Jag vill gärna ge frågeställaren rätt i att det föreligger svårigheter att uppställa rimliga förkunskapskrav för textillärarutbildningen. Samtidigt vill jag något nyansera kritiken. Vad den tidigare regeringen gjorde var ändå att allmänt höja behörighetsnivån, genom att besluta att gymnasiekompetens skulle utgöra allmän behörighet. Man får nu en bättre teoretisk kompetens än tidigare. Jag menar att det finns anledning att uttala förståelse för den oro som finns med anledning av de ändrade behörighetsvillkoren. Jag kommer för egen del att noga följa denna fråga fortsättningsvis. Om det skulle visa sig att de farhågor som i dag har framförts om kvalitetssänkning av ingångskunskaperna i karaktärsämnena slöjd och bild besannas, utgår jag från att UHÄ är berett att ompröva de särskilda förkunskapskraven.
Fru talman! Jag vill säga till utbildningsministern att det är ganska bråttom. De nya bestämmelserna skall ju träda i kraft hösten 1984. Dessa behörighetskrav finns redan omnämnda i yrkesrådgivningens broschyrer med de råd som ges till eleverna. Detta beslut har fattats på uppmaning av utbildningsdepartementet. Låt vara att det var den borgerliga regeringen som fattade beslut då, men i dag är det Lena Hjelm-Wallén som har ansvaret för detta departement. Det är alltså bråttom. Man får inte genomföra en förändring av en studieväg som samtidigt innebär en kvalitetsförsämring av den typ som det här är fråga om. Alla instanser är överens om detta — bl.a. delar även UHÄ denna synpunkt. På det hållet anser man sig ha tvingats, till följd av departementens krav, att gå denna väg. Som jag sade tidigare, är detta en dålig kompromiss. Jag upprepar att det är väldigt bråttom. Jag är tacksam för att utbildningsministern ställer sig positiv, och jag ber att översynen skall ske snabbt.
Fru talman! UHÄ försvarar detta beslut litet halvhjärtat med argumentet att slöjdundervisningen skall ge viss allmänbildning och inte vara yrkesinriktad. Men textillärarnas behörighet gäller mycket mer än slöjd i grundskolan och i gymnasieskolan. Det är ett mycket stort område som textillärarna har behörighet för, både vad avser åldersgrupper och vad avser kunskapsnivåer och intresseinriktningar inom grupperna. Därför behöver de en kvalificerad grundutbildning. Det var mycket glädjande att höra utbildningsministerns positiva inställning till textillärarna. Jag vädjar till utbildningsministern att vidta åtgärder så att en omprövning av UHÄ:s beslut kan ske, och ske snabbt.

Fru talman! Ove Eriksson har frågat mig om jag är beredd att verka för att reglerna för intagning ändras så att kunskap och kompetens blir de enda kriterierna för urval av elever till gymnasieskolan. Rune Rydén har frågat mig om jag, mot den erfarenhet som den senaste antagningen till gymnasieskolan ger, är beredd att omedelbart vidta förändringar, så att problemen är undanröjda till 1984 års intagning. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Frågeställarna anser att det nya systemet med urvalspoäng för andra meriter än betyg, framför allt de 0,5 poäng som förstahandsvalet ger, leder till taktikval och att alltför många elever med höga betyg slås ut. Jag vill genast slå fast att det än så länge saknas tillräckliga erfarenheter av intagningen som kan läggas till grund för meningsfulla förändringar. Det nya systemet för intagning till gymnasieskolan tillämpades första gången vid intagningen inför förra hösten och har således använts endast vid två intagningar. Årets intagning är dessutom inte helt avslutad. Samtidigt som regeringen ändrade förordningen om grundskolans kompetensvärde våren 1981 fick skolöverstyrelsen i uppdrag att utvärdera erfarenheterna av det nya systemet. SÖ skall studera effekterna både av kvotgruppindelningen och av de kompletterande urvalsgrunderna. Enligt vad jag har erfarit kommer SÖ att redovisa resultatet av utvärderingen i början av hösten 1983. Frågan om förändringar i intagningssystemet bör enligt min mening inte tas upp förrän resultatet av utvärderingen föreligger.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Som kanske var väntat innebär svaret inte någon hjälp för drabbade elever, och det innehöll inte heller mycket hopp om en bättre tingens ordning. Problemet uppstod i fjol, då de nya reglerna för intagning till gymnasieskolan började tillämpas. Det var då inte lika observerat som i år, och jag skulle kunna tänka mig att detta beror på att det i år är svårare att få en plats i gymnasieskolan. Många elever har faktiskt berövats gymnasieplats på grund av att de inte har förstått att söka den ”bästa” linjen. Jag har här ett tidningsurklipp som belyser vilka konsekvenserna kan bli. Tartikeln talas om flickan Helen, som i julas hade 3,7 i betygspoäng. Det är alltså ett bra betyg —0,7 poäng över genomsnittet. Den här flickan siktade på en 3-årig gymnasieutbildning. Hon sökte i första hand till humanistisk linje och fick för det 0,5 i tilläggspoäng. Det betyder att hon hade 4,2 poäng i valet till den linjen, men det var just den nedre betygsgränsen, och Helen blev bortlottad. I andra hand hade hon valt samhällsvetenskaplig linje, och hon fick där 0,2 poäng till sina 3,7, dvs. 3,9 poäng. Det räckte inte till för att komma in på linjen, eftersom den nedre gränsen låg på 4,1. Hade hon valt tvärtom i sitt förstahandsoch andrahandsval, skulle hon ha kommit in på samhällsvetenskaplig linje. Helen står alltså utanför gymnasieskolan. Naturligtvis blir det problem både för henne och för samhället, dvs. kommunen, som nu skall ta hand om henne. Tilläggspoängen för förstahandsvalet och andrahandsvalet leder som jag ser det till uppenbara orättvisor, poängrytteri och taktikval. Den som klarar sig sämst i den här karusellen är den som inte är informerad. Man vill utbrista: Stackars syo-konsulenter, som skall försöka ge eleverna ett riktigt råd om hur de skall välja gymnasielinje! I fjol avskaffades det orättvisa systemet när det gällde föreningslivserfarenhet vid intagningen till högre utbildning. Det är beklagligt att gymnasieskolan nu har fått ärva en sådan orättvisa, även om den där har en något annorlunda form. Jag tycker att valet är helt ovidkommande för bedömningen av en elevs förmåga att klara gymnasieskolan. Kunskap och kompetens måste vara det avgörande. Det system som hittills visat sig vara bäst är ett rent betygssystem. Jag skulle i det sammanhanget vilja ställa en tilläggsfråga: Tycker utbildningsministern att det är rimligt att ett taktiskt felval kan beröva en kompetent elev en gymnasieplats?

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén för svaret. Utbildningsministern säger att hon f.n. inte är beredd att förändra systemet för intagning till gymnasieskolan. Jag tycker det är beklagligt, eftersom erfarenheterna från intagningarna enligt min uppfattning är ganska entydiga. Det nuvarande systemet, som innebär att man ger 0,5 poäng extra för förstahandsvalet och 0,2 poäng extra för andrahandsvalet, leder enligt de erfarenheter jag har fått genom att studera effekterna av det i bl.a. Malmöhus län till ett taktikval. Det går till så att eleven med syo-konsulenten och föräldrarna diskuterar och undersöker var eleven har de största möjligheterna att komma in på gymnasiet under den kommande perioden. När man kommit fram till ett förslag om linje söker eleven naturligtvis dit. Problemet är att man då, med tanke på den utgångspunkt eleven har genom intagningar föregående år, kanske konstaterar att intagningspoängen för den linje som eleven skulle vilja söka till är alldeles för hög. Då söker eleven till någon helt annan linje. Många kommer på samma sak, och då får man ett mycket lågt antal sökande till de linjer som eleven skulle ha velat söka till och ett stort antal till de linjer som eleven söker till, därför att många har trott att man kommer in där men kanske inte skulle vilja gå den linjen. Då blir det alltså en styrning mot ett val av en plats i gymnasiet, i stället för val efter intresset. Val av utbildning efter intresse har statsrådet tidigare sagt skall prioriteras mycket högt. Det valet, om jag får referera till en intervju i Svenska Dagbladet tidigare i våras, måste tillgodoses till nästan varje pris. Jag tycker att det är ett mycket bra uttalande. Jag hoppas att statsrådet håller fast vid det och kommer att beakta de synpunkter som Ove Eriksson och jag har framfört. Det nuvarande systemet leder till en vartannatårseffekt. Låt mig ta ett exempel från Lund, där humanistutbildningen förra året var klart översökt. I år kan man inte ens fylla en enda klass vid första intagningen. Så kan man inte ha det. Nu säger statsrådet att skolöverstyrelsen skall utvärdera det nuvarande intagningssystemet i början av hösten 1983.

Fru talman! Alla urvalssystem har sina svagheter. Det ligger på något sätt i systemets natur när det gäller att rangordna, dvs. ställa några före på andras bekostnad. Det är därför som det aldrig kommer att råda enighet om vad som är full rättvisa. Vi måste inse detta. Det system som vi nu har för intagning till gymnasieskolan beslutades under den borgerliga regeringstiden i samband med propositionen om Läroplan för grundskolan 1979. Då väcktes ingen motion mot att förstahandsvalet skulle få användas som kompletterande urvalsgrund, utan riksdagen var helt enig. Allmänt sett vill jag försvara tanken att låta elevens intresse för sökt utbildning slå igenom i urvalet. Att ta vara på ungdomars uttalade intresse för en studieväg är att bygga in studiemotivation i skolarbetet. Jag tror att det är positivt. När det gäller att dimensionera gymnasieskolan brukar just de här argumenten framföras med stort eftertryck, inte minst från moderaterna. Då är det också logiskt att de får tyngd i urvalsprocessen. Samtidigt är jag naturligtvis medveten om att alla urvalskriterier kan komma att användas på annat sätt än vad som var tänkt, i det här fallet i form av olika taktikval. Då får det negativa vägas mot det positiva. Det är enligt min mening för tidigt i dag, även om vi sett vissa negativa effekter av detta, att säga att nu skall vi göra om systemet igen. Det är bara två intagningar som man ännu så länge hunnit med. Det finns anledning att inte vara för het på gröten när det riktas kritik mot enskildheter i urvalssystem. Det är så pass komplicerade ting att man måste ta tid på sig och göra en grundlig analys av nuläget och också göra ingående undersökningar av hur förändringar kan komma att slå. Därför menar jag att vi just nu inte skall peta i intagningssystemet, men jag är naturligtvis benägen att lyssna på kritiken, och jag kommer framför allt att läsa SÖ:s utvärderingsrapport ordentligt. Sedan så får vi väl ta ställning till urvalssystemet efter hand.
Fru talman! Utbildningsministern säger här att inget urvalssystem är så effektivt att man kan garantera full rättvisa. Jag vill instämma i detta. Men jag vill också säga att ju mer man avlägsnar sig från det rena betygssystemet, desto mer orättvist blir också intagningssystemet. Det är bra att man har sagt att SÖ skall utvärdera intagningen enligt det nya systemet. Det hade varit ännu bättre om man hade gjort noggrannare studier, innan det här systemet infördes, men det hade väl i så fall varit emot traditionen när det gäller utbildningsoch skolpolitiken i Sverige. Här gör man ju tvärtom: Här beslutar man om en förändring, sedan får man se vad denleder till. Då är det viktigt att man har en beredskap för att ändra så snart som möjligt, så att man får rätsida på problemet. Är det här ett dåligt system — vilket mycket talar för, enligt de rapporter som vi har fått från olika delar av landet, så bör det avvecklas så snart som möjligt. Det är min förhoppning att det som Lena Hjelm-Wallén sade i sitt senaste inlägg också skall leda till en förändring.
Fru talman! Naturligtvis kan man hålla med Lena Hjelm-Wallén om att det aldrig kan råda någon fullständig enighet om ett intagningssystem. Man kan ha synpunkter på enskilda detaljer i konstruktionen. Men vi kan också vara överens om att det här intagningssystemet, som kom till under den borgerliga regeringstiden, inte föranledde någon större diskussion, därför att man inte visste om dess påtagliga konsekvenser. Men dem känner vi till nu. Och även om vi inte skall lasta någon för systemet, tycker jag att de erfarenheter man har skaffat sig, bl.a. i Malmöhus län vad gäller förstahandsvalet, har så stor tyngd att man inte kan underlåta att beakta dem. Man måste därför ändra systemet med det snaraste. De här felaktigheterna är så pass stora och så uppenbara att den normala konkurrenssituationen vid en intagning till gymnasieskolan rubbas genom att man ger hela 0,5 poäng för förstahandsvalet och 0,2 poäng för andrahandsvalet. Det är också allmänt omvittnat av både syo-konsulenter, lärare, elever, föräldrar och skolledare i mitt län att något måste göras snarast. Därför avvaktar jag med spänning den utvärdering som skolöverstyrelsen skall göra, och jag hoppas att statsrådet Lena Hjelm-Wallén när utvärderingen blir klar vidtar erforderliga åtgärder.

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat mig om en föreslagen minskning av anslaget till musikhögskolan i Göteborg är avsiktlig eller möjligen beror på ett misstag. Frågeställaren uppger att anslaget till musikhögskolan i Göteborg i budgetpropositionen föreslagits minska för budgetåret 1983 83. Medel för det ändamål frågeställaren talar om anvisas under anslagsposten för universitetet i Göteborg under anslaget till utbildning för kulturoch informationsyrken. Medel under denna post skall således tillgodose även andra utbildningar än musikutbildning. Det ankommer på universitetet att besluta om fördelningen mellan de berörda utbildningarna. Vad gäller anslagsposten som helhet har någon minskning inte föreslagits av regeringen. Jag tror mig emellertid förstå vad frågeställaren åsyftar. Anslagen till högskolan är till största delen reservationsanslag, som inte får överskridas. Till myndigheter med reservationsanslag utgår kompensation för ökade kostnader, föranledda av avtal som har godkänts av riksdagens lönedelegation eller regeringen efter prövning i efterhand i varje särskilt fall. Den borgerliga regeringen fattade ett sådant beslut i juni 1982. Beslutet avsåg bl.a. kompensation för ett avtal om löneoch anställningsvillkor för lärare i musikutbildningen inom högskolan. Enligt min bedömning har i detta fall inte kompensation utgått i tillräcklig omfattning. Jag avser att uppmärksamt följa frågan framdeles. Därvid kommer jag bl.a. att kunna utgå från de överväganden och förslag i dessa frågor som en arbetsgrupp inom regeringskansliet inom kort kommer att redovisa.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för detta svar, som ju var koncist och ändå innehållsrikt samt — vilket var allra bäst — löftesrikt. Det är ju så att staten för två år sedan träffade ett avtal om att det skulle inrättas något fler lärartjänster på musikhögskolorna runt om i landet. Skolorna skulle få dessa tjänster för att genomföra en reformering av undervisningen, men i den statsbudget som börjar gälla om bara någon månad finns det inte några särskilda pengar avsatta för att täcka de kostnader som avser förbättringar enligt avtalet. För musikhögskolan i Göteborg hade man räknat ut att det skulle röra sig om 1,4 miljoner. Nu säger statsrådet alldeles riktigt att det är fråga om ett totalanslag och att anslaget till musikhögskolan i Göteborg ligger inom den anslagspost som avser utbildning för kulturoch informationsyrken. Formellt hade naturligtvis universitetsstyrelsen då haft möjlighet att omfördela pengarna så att musikhögskolan fått de pengar den nu saknar, men då hade ju någon annan skola drabbats i stället. Mycket glädjande är att statsrådet medger att kompensation enligt det avtal som staten slöt inte har utgått i tillräcklig omfattning och att statsrådet dessutom lovar att uppmärksamt följa frågan. Det framgår ju också av svaret att vi kan räkna med att överväganden och förslag i dessa frågor snart kommer att redovisas. Jag kan inte undgå att göra en reflexion, fru talman, eftersom det är musik vi talar om. Dur heter ju på engelska ”major”, medan moll heter ”minor”. ”Major” kan ju också ha betydelsen majoritetspartiet i riksdagen, och att det här frågesvaret från en företrädare för detta parti är hållet i dur kommer att uppskattas av hela musiklivet på västkusten.

Fru talman! Gunnel Liljegren har frågat mig om examensbetyg kommer att kunna utfärdas för studerande som inte fullgjort i läroplan föreskriven praktik och vilka åtgärder jag finner det befogat att vidta. Jag anser det oroväckande om brist på praktikplatser leder till sämre kvalitet på praktiken. Jag finner det också oacceptabelt att det tillfälliga arbetsmarknadsläget skall tillåtas påverka en i ett längre perspektiv så viktig fråga. Förra våren biföll riksdagen i samband med behandlingen av 1982 års budgetproposition en socialdemokratisk motion om att arbetsmarknadsmyndigheterna med stöd av lag måste ha möjlighet att — sedan andra utvägar prövats — ålägga en arbetsgivare att ställa nödvändiga platser till förfogande för den obligatoriska praktiken i gymnasieskolan. Den fortsatta beredningen av denna fråga pågår f. n. inom regeringskansliet i samband med beredningen av gymnasieutredningens förslag. Jag räknar med att förslag om praktiken i gymnasieskolan skall kunna läggas fram i den till nästa riksmöte planerade propositionen om riktlinjer för gymnasieskolans utveckling. Det är främst den obligatoriska praktiken på den 4-åriga tekniska linjen i gymnasieskolan som har påverkats av det svåra arbetsmarknadsläget. Frågan är inte ny, och möjligheter att fullgöra denna praktik på annat sätt än i arbetslivet har redan införts, exempelvis under sommartid på vakanta platser i yrkesutbildning vid kurser för arbetslösa eller under terminstid i gymnasieskolans skolverkstad. På så sätt kan eleverna tillförsäkras ett fullständigt avgångsbetyg. Vad gäller praktiken för de studerande i högskolan, framför allt vid de tekniska högskolorna, har svårigheterna visserligen ökat att finna praktikplatser. Det finns emellertid — enligt vad jag har inhämtat — f. n. inte någon omedelbar anledning till oro. Jag förutsätter att universitetsoch högskoleämbetet följer denna fråga uppmärksamt och i förekommande fall lägger fram förslag till åtgärder.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det vore olyckligt om praktikens betydelse urholkades, så att praktik kunde bli vilket jobb som helst. Tanken att det skall vara relevant praktik är riktig. Det exempel jag hörde i radion om att städning på arkitektkontor skulle räknas som praktik för blivande arkitekter är avskräckande nog. Jag utgår från att så inte blir fallet. Man kan tycka att det är en märklig tingens ordning att obligatorisk praktik är en förutsättning för betyg och examen, medan skolan inte har till uppgift att förmedla praktikplatser. Som det nu är har de ungdomar lättast att få sin praktik som själva har — eller vilkas föräldrar har — förbindelser i rätt bransch och med rätt företag. Detta strider mot skolans mål om lika möjligheter för alla. Utbildningsministern talar om den proposition som förbereds inom regeringskansliet. Gymnasieutredningens förslag om praktik för alla gymnasister har mött berättigade invändningar, men vad man måste göra i propositionen är att fastställa för vilka utbildningsvägar obligatorisk praktik skall gälla och säkerställa att sådana praktikplatser finns att tillgå. Inom parentes kan jag säga att jag tror att också de ekonomiska utbildningsvägarna skulle vara betjänta av praktikinslag. Att ålägga företagen att hålla praktikplatser vore enligt min uppfattning inte lyckligt. Många företag har redan varit tvungna att avböja att ta emot praktikanter, och andra har begränsat sina åtaganden. De har många sökande och blir tvungna att lotta ut platserna, och det är väl inte heller lyckligt. Praktiklönen är en avtalsfråga, men avtalen får inte ligga så högt att lönen blir avskräckande för företagen. Den här frågan är på sikt en arbetsmarknadsfråga — det kan jag hålla med utbildningsministern om. Men jag förutsätter att eleverna redan nästa år skall kunna få besked i god tid om de blivit antagna som praktikanter eller inte och att skolan får åta sig vissa uppgifter i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag vill bara notera att Gunnel Liljegren försöker sitta på två stolar samtidigt, inta två oförenliga ståndpunkter: skolan skall säkerställa att det finns praktikplatser, men näringslivet får inte åläggas att ställa upp med praktikplatser. Jag måste konstatera att det Gunnel Liljegren begär nog är mycket svårt att genomföra, eftersom hon ställer upp på den allmänt borgerliga linjen att man inte får ställa krav på näringslivet.
Fru talman! I dag ställer företagen praktikplatser till förfogande med fullständigt marknadsmässiga löner, och dessutom ställer de upp med handledare — det är en mycket stor prestation. I den diskussion som vi har om ungdomarnas ingångslöner har frågan om praktiklönerna sin givna plats. Det är inte fråga om att tvinga företagen att tillhandahålla platser, men jag är övertygad om att om ersättningsfrågan kunde lösas skulle många platser stå till förfogande — det har jag hört.

Fru talman! Varför ställer inte näringslivet upp med praktikplatser? Det är därför att näringslivet i dagens situation inte har råd att betala, som jag sade, marknadsmässig lön och ställa handledare till förfogande.
Fru talman! Om Gunnel Liljegren anser att vi skall satsa mer resurser på att ge företagen bättre ekonomiska möjligheter för detta ändamål, så står det ju Gunnel Liljegren fritt att motionera om det i riksdagen.

Fru talman! Kerstin Ekman har i en interpellation frågat mig om två saker: dels om jag avser att föreslå åtgärder för att i läsårsplaneringen större hänsyn skall tas till de värnpliktigas möjligheter att fullfölja sista årskursen i gymnasiet, dels om jag avser att vidta åtgärder för att den förberedande universitetsutbildningen skall planeras så att hänsyn tas till de utryckande värnpliktigas möjligheter att delta i undervisningen. Jag tar i mitt svar först upp frågan om avslutningstid för gymnasieskolan och därefter frågan om förberedande högskoleutbildning. Skolåret bör enligt skolförordningen börja i augusti och sluta senast i juni. Beslut om vilka dagar som terminer och läsår skall börja och sluta är enligt skolförordningen en kommunal angelägenhet. Jag har erfarit att företrädare för Svenska kommunförbundet och chefen för armén har överlagt om behovet av samordnade tider för skolavslutning och inryckning. Enligt en promemoria från arméchefen, daterad den 21 maj 1980, enades man vid överläggningen om att en veckas överlappning i början av juni inte innebär några oöverstigliga problem. De värnpliktiga som har skolavslutning efter inryckningen kan få ledigt en dag för att delta i avslutningen på sin skola. Enligt promemorian enades man vid överläggningen om att fortlöpande orientera varandra om planerade tidpunkter och att båda parter skulle arbeta för samverkan på lokal och regional nivå för att i första hand undvika två veckors överlappning i tiden. Mot den bakgrund jag nu givit är jag inte beredd att föreslå några åtgärder för att ändra läsårsuppläggningen för gymnasieskolan. Jag utgår från att skoloch militärmyndigheterna fortsätter att samverka för att undvika problem. Jag övergår nu till att besvara den del av interpellationen som rör förberedande högskoleutbildning. Enligt de regler som fr.o.m. höstterminen 1977 gäller för den grundläggande högskoleutbildningen är det — för det stora flertalet utbildingslinjers del—universitetsoch högskoleämbetet som beslutar om läsårets och terminernas förläggning. UHÄ har delegerat beslutanderätten i dessa frågor till högskolestyrelserna. Liksom för gymnasieskolan är alltså beslut av detta slag decentraliserade. Den överenskommelse som Kerstin Ekman nämner — att obligatorisk undervisning inte skulle starta före den 1 september — fanns i anslutning till den studieordning som föregick 1977 års. Jag har erfarit att försvarsministern inom kort kommer att tillkalla en kommitté för att se över värnpliktsutbildningen. Avsikten är att kommittén skall få en parlamentarisk sammansättning. Inoch utryckningstidernas anpassning till bl.a. de värnpliktigas civila studier kommer att ingå i de överväganden som den planerade kommittén skall göra. Mot bakgrund av vad jag nu sagt anser jag inte att det finns anledning att nu vidta några åtgärder beträffande förberedande högskoleutbildning för värnpliktiga.

Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det är uppenbart att de beslut som vi politiker fattar vid sin tillämpning någon gång kan innebära bekymmer för vissa medborgare. Det är då vår plikt att se till att en förändring kommer till stånd. Ett exempel på att de myndigheter som har att administrera inte själva tycks kunna lösa problemen är kollisionen mellan skolavslutning för sista årskursens elever och inryckning till värnpliktstjänstgöring. Årsklass efter årsklass tvingas till vad de tycker mindre betydelsefull verksamhet de sista veckorna i skolan. Samtidigt tvingas de ungdomar som rycker in till sin första värnpliktstjänstgöring att lämna sina kamrater under dessa veckor. Det är troligen utan intresse för skolarbetet, men det splittrar den gemenskap som har byggts upp och som borde få avslutas lika för alla. Den okänslighet som skolmyndigheterna tydligen visar kompenseras i någon mån av generositet från militär myndighet. Detta är dock endast delvis en lättnad. Möjligheten att få ledigt avslutningsdagen är till glädje för dem som rycker in till ett hemortsförband men är av tvivelaktigt värde om man är förlagd långt från hemorten. Låt mig ta några exempel. Min yngste son rycker den 6 juni in på Lv 6 i Göteborg. Han lämnar då under den sista veckan av terminen sina kamrater, men han kan utnyttja möjligheten till en ledig dag. Får han permission den 9 juni kan han lätt ta sig de fem kilometerna till sin skola och delta i avslutningen. Väldigt få göteborgare rycker dock in till sina hemortsförband — även i Övriga delar av landet är det få som rycker in till hemortsförband. Hur blir det för de av hans kamrater som rycker in till Arvidsjaur och Sollefteå? Visserligen kan den ca 1300 km långa resan från Arvidsjaur företas med flyg, men hjälper det? Enligt order från chefen för armén beviljas ledighet men s.k. särskild resa utgår ej. Det blir därför dyrt för de värnpliktiga. Kanske kan de åka ner, men det räcker att notera osäkerheten om de hinner och kostnaden för resan för att konstatera att det är oacceptabelt. Det är inte bara Sveriges yta och våra långa avstånd som skapar bekymmer; en värnpliktig i Karlsborg hinner på grund av förbindelserna inte hem till Södertälje till skolavslutningen. Det är föga tröst för årsklass efter årsklass av svenska ungdomar när statsrådet hänvisar till innehållet i promemorian daterad den 21 maj 1980, då man vid överläggningarna ”enades om att fortlöpande orientera varandra om planerade tidpunkter och att båda parter skulle arbeta för samverkan på lokal och regional nivå för att i första hand undvika två veckors överlappning i tiden”. Ungefär samma resonemang har statsrådet i sitt svar. Frågans lösning är en kommunal angelägenhet. Det är inte sant. När kommunerna i praktiken skall försöka klara av att ge sista årskursen en tidigare avslutning, möter de genast svårigheter. Lägger man avslutningen för sista årskursen under första veckan i juni måste alla, från årsklass 1, följa detta. Det innebär tidigare skolstart eller kortare lov under terminerna. Så länge man inte har möjlighet att avkorta sista årsklassen är friheten inget värd. Det är de centralt fattade besluten om lägsta antal dagar för erhållande av statsbidrag som lägger effektivt hinder i vägen för den kommunala friheten. Det är alltså vår skyldighet, som ledamöter i riksdagen och som departementsföreträdare, att ingripa. När statsrådet säger att hon utgår från att skoloch militärmyndigheter fortsätter att samverka för att undvika problem är det att inte vilja se verkligheten som den är. Hade man genom samverkan kunnat undvika problemen hade min fråga till statsrådet varit överflödig. Vidare hade den del av de ca 7 600 ungdomar som går i gymnasiet och i vår rycker in till sin första värnpliktstjänstgöring inte tvingats lämna sina skolkamrater under den sista veckan. Problemet med utryckning för studiestart är av litet annan karaktär. Det verkar hoppingivande att försvarsministern tydligen tänker ge en kommitté i uppdrag att se över dagens förhållande. Jag vill bara understryka att de kurser som nu anordnas under augusti månad för blivande studerande vid universitet och högskolor förorsakar mycket bekymmer och onödigt arbete för såväl elever som personal vid militära skolor. starta före den 1 september tydligen inte finns med i dagens studieordning, fordras verkligen en översyn. De kontakter som jag har haft med bl.a. militära skolor i Göteborg visar att översynen måste ske snabbt. Som det ser ut i dag är det inte ens brist på samordning det gäller — det verkar som om universitet och högskolor medvetet försöker blunda för problemen. En rekommendation om återhållsamhet vore därför på sin plats. De elever som skall börja sina studier vet att de förberedande kurserna är näst intill nödvändiga för att de skall kunna hänga med vid kursstarten. Eftersom ledighet beviljas endast om kursen är obligatorisk uppstår betydande problem. Då en utredning med efterföljande behandling tar kanske fem å sex år kommer det att vara stora problem under ganska lång tid. Jag vill därför fråga statsrådet om hon vill medverka till att universitet och högskolor tar sitt ansvar och visar återhållsamhet när det gäller att förlägga kurser till augusti månad. Så tillbaka till den första delen av frågan, som är den mest brännande aktuella. Eftersom svaret inte ger några förhoppningar om en vilja från statsrådet att ingripa vill jag upprepa min fråga:
Fru talman! Det här är en ständigt återkommande fråga. Det är svårt att lösa problemet, eftersom det handlar om två myndigheters motstridande intressen. Jag kan inte se att Kerstin Ekman egentligen har några lösningar att föreslå. Det enda förslag till lösning hon har är att man skall avkorta det sista läsåret för studerande. Det tycker jag är en dålig lösning. Det innebär de facto att vi minskar antalet undervisningsdagar, och det får konsekvenser för undervisningens kvalitet. Vi måste försöka finna andra metoder — man måste samverka så att dessa överlappningar, som jag tror är oundvikliga, blir så litet skadliga som möjligt. Jag tror inte heller att man i universitetsoch högskolevärlden skulle vara betjänt av att allmänt vara återhållsam med förberedande kurser och i stället lägga in deras innehåll i de vanliga kurserna. Det skulle också vara att sänka utbildningens kvalitet, och den tycker jag vi skall värna om.

Fru talman! Statsrådet säger att detta är ett återkommande problem — det är ju just det som är det bekymmersamma — och att man inte hittat någon lösning på det. Jag har med mig några brev från elevråd som reagerat. I ett sägst. ex: Det borde inte vara svårt att förstå att när man har gått i skolan i elva eller tolv år blir sista veckan något alldeles speciellt — mycket fester och glädje — och man gör det bästa för att krama det sista ur klassgemenskapen. Allt detta måste de pojkar gå miste om som blir inkallade. — I brev efter brev återkommer samma inställning. Enligt den plan som är uppställd låg inryckningen 1982 den 7 juni och avslutningarna i skolorna runt om i Sverige den 9-13 juni. I år är inryckningen nästan överallt den 6 juni, och avslutningarna den 10-12 juni. Enligt planeringen för 1984 är inryckningsdagen den 4 juni, och skolavslutningen är planerad till den 8-10 juni. Problemet ser alltså inte ut att kunna lösas nästa år heller, om man inte gör någonting mera radikalt. Vad skall de ungdomar som detta drabbar få för bild av samhället och av hur vi sköter våra uppgifter när man säger att detta beror på att man inte kan samordna och inte finna några lösningar? Jag tycker att det är en tänkbar lösning att avkorta studietiden, om man inte klarar det på annat sätt. Det är väl diskutabelt om undervisningens innehåll blir så förfärligt mycket sämre om den sista veckan går bort — när man har erfarenheter av hur ungdomar uppfattar sista veckan vet man att det inte är så mycket som sker då; det är just samvaron som är det viktiga. Utbildningsministern sade att man skulle få sämre universitetsutbildning om man inte har dessa förberedande kurser i augusti. Det kan man sätta i motsatsförhållande till den tid som de som drabbas har till sitt förfogande i kadettundervisningen — det är nämligen kadettutbildningen på de militära skolorna som detta gäller. De har en mycket begränsad tid till sitt förfogande för utbildning, och då drabbas den utbildningen. Det vore väl bra om man kunde samordna det så att den ena slutar när den andra börjar och inte låta den ena verksamheten försöka ta tid från den andra.

Fru talman! Sven Henricsson har frågat statsrådet Boström om han — med hänsyn till att regeringen samtidigt uppmanar till sparsamhet för att klara Sveriges ekonomiska problem — vill medverka till att vattenfallsverket avstår från att bygga upp ett planerat radiosystem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt vad jag har inhämtat togs vattenfallsverkets nuvarande mobilradiosystem i drift år 1970 och är i behov av utbyte inom ett par år. Efter ingående utredningar har verkets styrelse den 8 december 1982 fattat beslut om ett nytt mobilradiosystem till en total investeringskostnad av 75 milj.kr. i 1982 års penningvärde. Det nya systemet kommer att tas i drift successivt från mitten av år 1984 till mitten av år 1986. I samband med utredningarna övervägde verket att ansluta sig till televerkets MRT-system, som nu kallas Mobitex. Skälen till att detta system inte valdes är enligt vattenfallsverket att ett separat system fungerar säkrare vid omfattande störningar, är att föredra från beredskapssynpunkt samt inte medför några påtagliga ökningar i totalkostnaden. För vattenfallsverkets del skulle kostnaden ha blivit högre i Mobitexalternativet.

Fru talman! Jag tackar energiministern för svaret. Det är nu flera år sedan man började utreda frågan om radiotrafiken och dess samordning här i landet. Denna utredning presenterades 1979 och kallades då SARK utredningen, samordning av allmänna landmobila radiokommunikationer. Den föreslog att man på lång sikt skulle gå in för en samordning. Televerket, som har ett väl förgrenat nät av både FM och TV-stationer över hela landet, bygger nu upp ett modernt telexdatasystem, Mobitex, och ser det som ett första steg till en riktig samordning av denna funktion i landet. Televerket har en erkänd kompetens och stora resurser, vilket gör att många statliga verk har avstått från att skaffa egna system och gått med i Mobitex. Det gäller rikspolisstyrelsen, postverket och andra. Härigenom uppnås naturligtvis en rad fördelar. Förutom fördelarna med enhetlig standard och stordrift är det fråga om personalbesparingar och möjlighet till högre kvalitet på systemet. Men Vattenfall envisas med att bygga upp ett eget system. Enligt uppgift skulle det kosta 90 milj.kr. Vattenfall började egna utredningar redan 1980. Det är märkligt att personalen hela tiden har hållits vid sidan om de här aktiviteterna. Som skäl anför man nu tekniska problem, vilket också står i svaret. Det är tekniskt säkrare att ha ett eget system, säger Vattenfall, men detta tillbakavisas av televerket, som har ett mycket säkert nät och som dessutom förklarat sig vara berett att ställa upp med speciella anordningar för radiolänksystem för strategiskt viktiga avsnitt av Vattenfalls verksamhet. Därför är det så svårt att tro att det skulle vara några speciella behov för Vattenfalls vidkommande. Kostnaderna blir lägre med ett eget system, enligt Vattenfall. Det är helt otroligt att man genom ett samarbete skulle få högre kostnader och att det är fördelaktigare ur ekonomisk synpunkt att separera och bygga upp ett eget system. Man har ju inte ens förhandlat med televerket. Hur kan man då veta vad det kommer att kosta att ansluta sig till Mobitex? Det hela är förvånande. När det gäller beredskapssynpunkterna är erfarenheten den att ett uppsplittrat system måste vara högst otillfredsställande. Det måste väl vara bättre om man har standardiserade moduler etc. Att ha flera system med olika lager av reservutrustning osv. måste vara ur beredskapssynpunkt mindre lämpligt.
Fru talman! Låt mig först säga att jag förstår om man upplever det som egendomligt att det inte blir billigare med samordningsvinster. Regeringens generella inställning är självfallet att man bör eftersträva samhällsekono miskt lägsta kostnad, bl.a. genom samarbete. Självfallet är det också viktigt med fackligt deltagande enligt de regler som finns i vårt samhälle när det gäller sådana här frågor, och det utgår jag ifrån att man använder sig av. Sedan är det faktiskt så, Sven Henricsson, att televerket har haft tillfälle att både ge leverantörsoffert och lämna andra erbjudanden, och då har det visat sig att dess system för Vattenfalls del skulle ha blivit en halv miljon kronor dyrare om året. Nu har det att göra med att å ena sidan man redan utnyttjar samordningsvinster i vissa fall i stor utsträckning, å andra sidan 80 96 av den investering som det här gäller avser verksamhet ute på driftsplatserna som Vattenfall i alla fall skulle ha fått göra särskilt och som inte inryms inom televerkets ordinarie investeringar. Självfallet är det, som jag sade, viktigt att välja den samhällsekonomiskt bästa lösningen, med samarbete mellan myndigheter och verk. I det här fallet förefaller det mig svårt att hävda något annat än att Vattenfall har valt den ur Vattenfalls synpunkt lämpligaste metoden.
Fru talman! Som energiministern mycket riktigt påpekar, är det anmärkningsvärt att man gör gällande att det skulle bli billigare att separera och arbeta med två olika radionät över landet. Det här är ofta påtalat från fackligt håll, där man själv är med genom sina medlemmar och jobbar med att utveckla systemet Mobitex. Man har förvånat sig över att det hela tiden har gått till så att facket inte har fått titta över utredningarna och komma med sina synpunkter och förslag. Det är klart att det har bidragit till att objektiviteten i hela utredningsmaterialet måste ifrågasättas. Det har också sagts mig när jag har kontaktat televerket, att man där var fullt öppen för fortsatta förhandlingar om lösningen av de problem som Vattenfall anför när det gäller säkerheten. Televerket var berett att göra speciella anordningar för att tillgodose Vattenfalls behov av radiolänkförbindelser osv. Detta måste ju innebära att kostnaderna för en integrering med Mobitexsystemet inte kunnat vara slutgiltigt bestämda. Det är helt klart att man borde på ett mera allvarligt sätt ha begrundat frågan om en samordning.

Fru talman! Bertil Jonasson har frågat mig vilka åtgärder jag vill vidta för att skapa snabb avsättning av flis. Ivar Franzén har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att undvika att den kolsatsning som nu pågår blir ett hinder för satsningen på energihushållning, värmepumpteknik, skogsenergi och en medveten förberedelse för ökad satsning på solenergi. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Riksdagen bedömde våren 1981 vid det energipolitiska beslutet att det skulle vara möjligt att öka användningen av skogsenergi från ca 7 TWh år 1979 till 25-30 TWh år 1990. Vidare angavs i riksdagsbeslutet som sannolikt att solenergi och värmepumpar från en nästan obefintlig användningsnivå år 1979 skulle komma att öka till 10-15 TWh år 1990, varav direkt solenergianvändning endast skulle svara för en mindre del av ökningen. Användningen av kol för energiändamål bedömdes samtidigt komma att öka från 3 TWh år 1979 till 31-45 TWh år 1990. Vad avser energihushållning angavs målsättningen för energihushållningen i byggnader till 48 TWh, i huvudsak till år 1988. Den försiktiga planmässiga kolintroduktion som regeringen ställt sig bakom är vad avser nivån helt i enlighet med riksdagsbeslutet från år 1981. Regeringen har därtill ställt mycket stränga miljökrav och samtidigt infört nya stödformer för avancerad miljöteknik. För att nå målet för användning av fasta bränslen har riksdagen beslutat om en rad åtgärder. En lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle har införts från den 1 januari 1982. Inom regeringskansliet förbereds vidare ett förslag om tillståndsprövning av nya koleldade förbränningsanläggningar. Stöd från oljeersättningsfonden ges till införande och kommersialisering av ny teknik som snabbt kan minska oljeberoendet. Statens råd för byggnadsforskning satsar betydande medel på forskning och utveckling av teknik för utnyttjande av direkt och naturligt lagrad solenergi. Riksdagen har vidare anslagit ca 125 milj.kr. inom forskningsoch utvecklingsprogrammet för åtgärder rörande inhemska bränslen under perioden 1981 84. Kommunerna har ålagts att upprätta s.k. oljereduktionsplaner som skall visa hur arbetet med oljeersättning skall bedrivas. För att ytterligare främja övergången till inhemska bränslen beslöt riksdagen i december 1982 med anledning av propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder att anslå 200 milj.kr. för stöd till främst torveldade förbränningsanläggningar som beställts under år 1983. Ett flertal torveldade anläggningar beräknas komma till stånd till följd av detta stöd. Vidare anslogs 700 milj.kr. för att komplettera nuvarande stödformer inom energiområdet och för att undanröja de hinder som kan finnas hos industrin när det gäller att leverera energiutrustning. En särskild delegation, energiupphandlingsdelegationen, tillkallades för att handha frågor om upphandling inom energiområdet och för att säkerställa att investeringarna kommer i gång tillräckligt snabbt. Strävan är att genom bl.a. dessa insatser stödja tillkomsten av ca 25 koleldade förbränningsanläggningar och ett mycket stort antal större värmepumpar. Inom energiupphandlingsdelegationen pågår även ett arbete i syfte att undanröja hinder för Regeringen har utöver detta i kompletteringspropositiondn aviserat ändringar avseende vissa skatter på energi. Regeringens avsikt är att framlägga förslag med den inriktning som här anges, förutsatt att en helhetslösning kan nås om utformningen av den samlade energibeskattningen. Vad gäller Bertil Jonassons interpellation vill jag framhålla att det på skogsbränsleområdet finns vissa återstående problem att lösa. Ett är konflikten mellan skogsindustrins råvarubehov och energisektorns bränslebehov. Det är från samhällsekonomiska utgångspunkter angeläget att användningen av skogsbränsle inte allvarligt försvårar skogsindustrins möjligheter att erhålla träfiberråvara. Regeringen har givit skogsstyrelsen och statens industriverk i uppdrag att belysa om en ökad eldning med skogsråvara kan leda till svårigheter för skogsindustrins försörjning med träfiberråvara och vilka konkreta åtgärder som i så fall bör vidtas för att förhindra att skadlig konkurrens om dessa råvaror uppstår. Arbetet skall vara slutfört i mitten på juni. Det finns också vissa svårigheter när det gäller att få fram försörjningssystem som verkligen fungerar i praktiken. Flera av de företag som gör bränsle av skogsprodukter har bekymmer både med råvarutillgången och med avsättningsmöjligheterna. Det finns också problem när det gäller att få fram bra förbränningsanläggningar och att anpassa bränslet till dessa. Mot denna bakgrund har regeringen tagit en rad initiativ för att få en bättre fungerande skogsbränslemarknad och en bättre fungerande teknik. Som exempel kan nämnas de överläggningar som industridepartementet haft med alla ansvariga myndigheter och organisationer. Med anledning av Ivar Franzéns interpellation vill jag klargöra att regeringens inriktning i fråga om kolintroduktion inte innebär en högre målsättning än riksdagens energipolitiska beslut våren 1981. Regeringen arbetar för att uppfylla de mål riksdagen uppställt. Samtidigt pågår ett intensivt arbete att parallellt med en försiktig planmässig kolintroduktion också införa bl.a. inhemska bränslen, solenergi och värmepumpar för att på längre sikt komma bort från det stora beroendet av olja. Vad gäller energihushållningen behöver effektiviteten i energisparandet ökas. Avvägningen mellan energihushållning och energitillförsel samt valet av tillförselsystem måste samordnas bättre. De regler som gäller kommunernas befogenheter inom detta område kommer därför att ses över. Även det statliga energisparstödet kommer att prövas i syfte att öka möjligheten att styra stödet till den bebyggelse där det får bäst effekt. Regeringen avser att senare i år återkomma till riksdagen med en proposition om förändringar i denna riktning i den kommunala energiplaneringen.

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret på denna interpellation. Energiförsörjningen i vårt land är en stor fråga och har varit det i många år. En övergång till egna inhemska energikällor är högst nödvändig ur såväl handelspolitisk som miljöpolitisk synpunkt. Vi måste klara energiförsörjningen när vi skall avveckla kärnkraften, och det är nödvändigt att detta kan ske så snart som möjligt. Det finns åtskilligt att göra när det gäller att utnyttja alla våra möjligheter i de inhemska energikällorna. Jag skall här, med hänsyn till de tidsmässiga förhållandena i slutet av denna riksdagssession, inskränka mig till skogsavfallet och flisningen, som denna interpellation avser. Vi har i våra skogar och ängar stora mängder råvara som hittills ej utnyttjats som bränsle — mycket mer än de flesta tror. Det gäller slyskogar, avfall från våra skogsavverkningar, gallringsvirke m.m. Genom de möjligheter som utvecklas på det tekniska området att genom flisning förvandla skräp och sly till ett fullgott bränsle borde nu denna tidigare ej utnyttjade råvara kunna bli en mycket stor tillgång. En större användning av denna råvara till bränsle skulle kraftigt förbättra vår handelsbalans och nedbringa våra utlandslån. Ur naturvårdsoch miljösynpunkt är ett högre utnyttjande av flis som bränsle en mycket positiv faktor. Framför allt är dock flisningen ett system som bidrar till en bra skogsvård. Det är en bra metod att ekonomiskt klara skogsvårdens kostnader, och detta är mycket väsentligt. Det är egentligen här som flisningen har sin största betydelse. Många sysselsättningstillfällen kan också skapas genom ökad flisanvändning. Många företagare och skogsägare har satsat på flistillverkning men har nu svårigheter att få avsättning för flisen. Eldningsanläggningar synes komma i gångi alltför sakta tempo. Här måste enligt centerns uppfattning, som vi ofta krävt, ett effektivt statsstöd sättas in. Det skulle vara en mycket lönande åtgärd för stat och samhälle. De flislager som nu finns måste få avsättning — flisningsverksamheten får inte stagnera. Här måste åtgärder sättas in snarast. Skogsindustrin synes enligt min uppfattning ha motverkat flisningen, vilket jag tycker är högst märkligt. Genom flisningsmetoden bör man kunna tillvarata mycket mera råvara än tidigare. Man kan ju flisa all sorts råvara och «sedan sortera ut den bättre varan, som kan gå till massatillverkning. På det viset får industrin mera råvara till sin industri. Mot den bakgrunden finner jag såväl skogsindustrins agerande, att motverka flisning, som statsrådets svar märkliga. Hon säger att det ”på skogsbränsleområdet finns vissa återstående problem att lösa. Ett är konflikten mellan skogsindustrins råvarubehov och energisektorns bränslebehov. Det är från samhällsekonomiska utgångspunkter angeläget att användningen av skogsbränsle inte allvarligt försvårar skogsindustrins möjligheter att erhålla träfiberråvara.” Statsrådet talar vidare om nödvändigheten av att förhindra att skadlig konkurrens om dessa råvaror uppstår. Jag tycker att det är märkligt att man skall behöva prata om konkurrens här — det behövs inte, om man ger det hela rätt uppläggning. Storskogsindustrin liksom regeringen synes inte förstå att man genom flisning kan tillvarata råvara i större omfattning än med andra metoder. Flisning är samtidigt ett av de bästa sätten, som jag nyss sade, att få till stånd en bra skogsvård, som annars inte kommer i gång. Man kan sortera ut vad som kan gå till gagnvirke — jag tänker då på klentimmer etc. — och vad som kan gå till massa. Detta går att göra direkt i skogen. Men om man från skogsindustrins sida ville anstränga sig för att få mera råvara till massatillverkningen, skulle man ha arbetat på flisning i större skala och sedan sortering av flisen. På så vis finge man ett högre tillvaratagande av all skogsråvara. Man kunde sortera all flis som tillverkas och på det sättet plocka fram det bästa. I så fall fick man mera till massaindustrin. Allt det bättre skulle alltså gå till industrin och det sämsta till eldning. Det är bara att beklaga att storskogsindustrin inte bättre har velat lyssna på det örat. Här måste regeringen, när den utredning som statsrådet Dahl här har talat om blivit klar, se på dessa synpunkter, som jag har fört fram tidigare och för fram i dag. Situationen för dagen är den att flistillverkarna inte har tillräcklig avsättning för sin produkt. Detta hämmar skogsvården. Det är en sida av problemet. Den andra är att dröjsmålet hämmar utvecklingen för en bra alternativ energikälla. Statsrådet säger att företagen som gör bränsle har bekymmer med råvarutillgången och samtidigt har bekymmer med avsättningen. Jag känner inte till att det har varit bekymmer med råvarutillgången, i varje fall inte i mina hemtrakter. Såvitt jag vet är det avsättningen som sätter stopp — man får inte i gång fliseldningsanläggningar i tillräcklig omfattning. Det finns kolossala mängder av råvara, så det gäller bara att få avsättning för den. Jag vädjar till statsrådet och regeringen att göra allt vad som går snarast. Tekniken är långt framskriden. Nu får man inte stoppa möjligheterna till alternativ energi och möjligheten till en bättre skogsvård. Jag vill sluta mitt anförande med att direkt fråga: Kan man, med anledning av den utredning som skogsstyrelsen och statens industriverk gör, förvänta förslag inom den närmaste framtiden och i så fall när?

Fru talman! Jag tackar energiministern för svaret. Det kan betecknas som ”socialdemokraterna inget nytt”. Det är förvånansvärt hur svårt socialdemokraterna har för nytänkande. De gamla hjulspåren verkar vara så väl inkörda att de inte till något pris kan eller får överges. Energiministern försvarar sin kolsatsning med att den inte är större än vad riksdagen uttalade sig för i det energipolitiska beslutet 1981. Jag har heller aldrig påstått att den är större. Däremot har jag gång på gång i denna kammare och i pressen pekat på de förändringar som har skett på energifronten, förändringar som vi i centern förutsåg redan 1981, men då inte kunde få majoritet för. I dag är verkligheten ett talande bevis för hur rätt centern hade 1981. Vi sade då i flera motioner att det är fullt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att ersätta 4-5 miljoner m? olja med hjälp av värmepumpar. I dag ställer svensk industri helt upp på den bedömningen. Den kanske t.o.m. redan är för låg. Till detta skall läggas att oljekonsumtionen har minskat betydligt snabbare än vad som förutsågs 1981. 1979 var leveransen av eldningsolja till kund ca 20 miljoner m?, och 1982 var den nere i ca 12 miljoner m?. Minskningen är så stor som 40 96 och betydligt större än vad som beräknades för 1985. I energibalansen för 1990 ingår enligt 1981 års energibeslut 10-15 TWh solenergi och energi från värmepumpar samt 30-45 TWh kol. Det är lätt att konstatera att värmepumparna ensamma har alla möjligheter att åstadkomma den energimängd som kol, sol och värmepumpar tillsammans förutsattes representera. Det är detta faktum som jag anser är ett mycket tungt motiv för att drastiskt minska kolintroduktionen. Det finns inte utrymme i den framtida energibalansen för kol om vi inte på ett negativt sätt skall begränsa solens och värmepumparnas möjligheter. Ytterligare några siffror. Sannolikt är vi redan i dag nere i en oljeförbrukning för uppvärmningsändamål på 8-9 miljoner m?. 2-3 miljoner m? olja är en lämplig kvantitet för att klara toppbelastningen under ett par tre kalla vintermånader. Denna kvantitet är mycket dyr att ersätta oavsett om vi väljer kol eller värmepumpar. För topplastproduktion kommer oljan under åtskilliga år att ha stora ekonomiska fördelar, och i den begränsade omfattning det gäller är det miljömässigt acceptabelt. Kvar står då ca 6 miljoner m? eldningsolja, som bör ersättas de närmaste åren. En del— kanske 1 miljon m? — kommer att sparas bort. Kvarvarande utrymme behövs för soloch värmepumpar och någon enstaka koleldad anläggning. Jag hoppas att energiministern nu förstår varför vi i centern så aktivt motverkar introduktionen av kol.

Det är väl inte så att energiministern vill agera bromsklots för detta. Energiministern och jag har i andra sammanhang diskuterat kolskatt. Den är verkligen aktuell i detta sammanhang. Energiministern inbjuder till överläggningar och håller dörren öppen enligt dagens DN. Skall det finnas möjligheter till meningsfulla överläggningar, så måste socialdemokraterna beakta centerns syn på kolet fullt ut. Det finns i dag inget som helst skäl att gynna ett kolberoende före ett oljeberoende. Kolsatsningen ger genom de omfattande investeringarna en långsiktig bindning som kan bli förödande. Socialdemokraterna har en icke smickrande meritlista när det gäller överinvesteringar som fått negativa framtidseffekter. Tag t.ex. varven, byggbranschen med storsatsningen på betongelement och inte minst kärnkraftsutbyggnaden. Även om Stålverk 80 var förödande för Sveriges möjligheter att sälja malm i Europa, så undveks ändå större delen av felsatsningen i fasta anläggningar. I dag är läget för kolsatsningen ungefär detsamma som för Stålverk 80 1976. Det är alltså hög tid att tänka om. Åter till kolskatten. I dag finns alla skäl för en energilikformig beskattning av olja och kol. Är energiministern beredd att diskutera i dessa termer? Energiministern talar gärna och ofta om helhetslösningar. Det är bra, om det inte bara förblir ord utan också övergår till handling. Jag skall inte uppta tiden med att argumentera för inhemska bränslen. Den delen sköter Bertil Jonasson väl så bra. Eftersom kammarkansliet haft vänligheten att rubricera min interpellation med ”ökad användning av solenergi”, så måste jag få ta några minuter av kammarens tid i anspråk för att beskriva frontlinjen för solenergi i dag. Det kan behövas för att skapa den framtidstro som solenergin är värd. Fru talman! Låt mig referera något ur en alldeles färsk rapport från Sunclay-projektet i Kungsbacka. Sunclay är en solenergianläggning med årslagring av solenergi. Det är en 15000 m? stor gymnasieskola som uppvärms på detta sätt. Anläggningen har nu varit i drift under två år. Anläggningen består av tre huvuddelar: Under sommaren tillförs solenergi till värmelagret, och den återtas under vintern. Oljeförbrukningen för drift av värmepumparna var det senaste året 3,7 liter per m? våningsyta. Detta kan jämföras med sparmålet som är 20 liter per m? våningsyta. Kostnaden per kWh har i denna anläggning beräknats till 25 öre. Beräkningen avser 4 96 realränta. Detta är en pilotanläggning, och med dagens erfarenheter kan kostnaden minskas till ca 20 öre per kWh. Solenergin är alltså i denna tillämpning fullt konkurrenskraftig med t.ex. tillkommande elenergi. Jag vill också peka på några andra dagsaktuella resultat. I Östersund har installerats ca 1 800 m? solfångare av typ Scandinavian HT. Det är en högtemperatursolfångare. Total kostnad är ca 3,2 milj.kr. Anläggningen har varit i drift sedan oktober 1982. Hittills uppmätta resultat tyder på en årsproduktion av ca 400 kWh per m? solfångare. Medeltemperaturen på producerat vatten är här ganska låg, 43 grader. Anläggningen är kopplad till fjärrvärmenätet. Beräknad totalproduktion per år är ca 720 MWh. I Lyckebo har 4 320 m? installerats av samma typ av solfångare. Den är igångkörd för ett par tre veckor sedan. Här skall energin levereras vid temperaturintervallet 70-95 grader. Kostnaden per m? solfångare är ca På Södertörn finns en liten provanläggning på 212 m?, som redovisar anmärkningsvärt goda resultat. Årsproduktionen bedöms bli ca 420 kWh per m? vid en temperatur av 80 grader. Alla de refererade anläggningarna är byggda i material som enligt all erfarenhet från andra tillämpningsområden bör ha en livslängd på ca 50 år. Med här nämnda kostnader och driftsresultat samt 4 90 realränta kostar solenergin i intervallet 25-30 öre per kWh. Jag skall inte uppta kammarens tid med att redovisa andra varianter av Scandinavian solfångare, utan bara tala om att det finns ytterligare två varianter som är ekonomiskt mycket intressanta och avsedda för flerfamiljshus och villor. Vi går utan tvivel mot ”sol i tiden”, om vi har förstånd att utnyttja möjligheten. Sverige har med de uppnådda resultaten goda möjligheter att inta en världsledande position på solenergiområdet. Tvärt emot vad många påstår har Sverige goda förutsättningar att utnyttja solenergi. Det finns bl.a. tre skäl för detta: Vi har relativt stor andel flerfamiljshus och mycket fjärrvärme. Vi har gott om mark. Det är ett plus, även om det bara går åt ca 1 90 av vår landareal för att samla in all den solenergi som behövs för uppvärmning. Vi har god teknisk kompetens — detta är inte minst viktigt. På solens pluskonto skall vi också sätta miljöfördelarna. All eldning medför skador. Det gäller i första hand eldning av olja och kol. Det finns inga säkra beräkningar på dessa indirekta eldningsskador genom rost, försurning, tungmetaller osv. Det finns uppskattningar som varierar mellan 5 och 40 öre per kWh. Helt klart är att vi måste beakta detta i den långsiktiga energipolitiken. Fru talman! Trots att jag på allt sätt har försökt att koncentrera mitt inlägg, har det blivit ganska långt. Det visar hur omfattande denna fråga är. Jag vill sluta med att ställa en kompletterande fråga till energiministern: Är energiministern beredd att väga in den redovisning jag har gjort i de kommande bedömningarna avseende kolintroduktion och satsning på solenergi?

Fru talman! Ivar Franzén inledde med att, om jag förstod rätt, kritisera mig för att hålla fast vid principer. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi på energipolitikens område håller fast vid de riktlinjer och principer som riksdagen har beslutat skall gälla efter folkomröstningen. Ett skäl är att vi är skyldiga svenska folket detta efter den uppslitande konflikt vi hade i energifrågan.

Dessa uppgifter kräver målmedvetenhet och trofasthet med avseende på fattade beslut. Annars kan man inte arbeta målmedvetet. Det är också fråga om mycket långsiktiga beslut som olika aktörer skall fatta: riksdagen, regeringen, kommunerna, små och stora fastighetsägare och industrin, som skall besluta om investeringar. Därför måste de få besked. Därför måste vi nu vidta de strategiskt viktiga insatser som behövs för att skynda på utvecklingen, och regeringen har verkligen gjort det. Ett led i det arbetet var det investeringsprogram som vi lade fram i höstas. Ett annat led i det arbetet, som skulle ha mycket stor betydelse, är den samlade proposition om energibeskattningen som finns färdig, men som vi inte kan genomföra om vi inte kan få majoritet här i riksdagen för en helhetslösning på energibeskattningens område. Syftet med en sådan proposition skulle vara att ge långsiktiga besked till beslutsfattarna om vilka prisrelationer som skall gälla för olika energislag. Syftet med propositionen, och det riksdagsbeslut som den skulle leda till, var också att tala om att alternativen till olja och kärnkraft skall gynnas — framför allt gäller det inhemska bränslen. Vidare skall skatten på kol sättas i relation till kolets belastning på handelsbalansen i förhållande till oljan och till den energieffekt som kolet ger. Jag förmodar att det är det som Ivar Franzén menar med en energilikformig beskattning. Jag förmodar däremot att Ivar Franzén inte menar att vi måste acceptera centerns syn fullt ut. Det är inget bra sätt att inleda diskussioner att komma med diktat, utan jag utgår från att man kan resonera med varandra som vanliga anständiga människor i en demokrati. Trofastheten mot principer innebär självfallet inte att man inte skall ta hänsyn till utvecklingen. Det skall vi göra. Som Ivar Franzén vet förestår en omprövning av energiforskningsprogrammet, som riksdagen skall ta ställning till nästa år, en lång rad propositioner i enskilda frågor som gäller enskilda energislag tas upp under de kommande åren och en stor energipolitisk omprövning skall ske 1985. Men det kan däremot inte komma i fråga att vi titt och tätt kastar om besluten i energifrågan. Då blir det inga framåtsyftande investeringar alls. Hur är då situationen när det gäller relationen mellan kol, olja och nya alternativ till dem? Ja, när det gäller oljan tycker jag att Ivar Franzén gav en för glättad bild. Det är sant att man i ton kan tala om att oljeförbrukningen har gått ner så mycket.

Värmepumparna är ett strålande exempel på ett tekniskt genombrott som har gått fortare än vi kunde förvänta oss. Även när det gäller stora förbränningsan läggningar för fasta bränslen med miljövänlig teknik pågår det nu ett tekniskt genombrott. Men på flera andra områden har vi dess värre allvarliga förseningar, och jag skall återkomma till det. Sammantaget finns det inte anledning till något lättsinne, inte heller mot bakgrund av att oljenotan, trots den minskade volymen inköpt olja, förra året, belöpte sig till 32 miljarder kronor. Det är en förskräckande hög siffra som visar på ett oljeberoende som vi absolut inte har råd med. När det gäller kol vill jag konstatera att den andel som kolet beräknas få i de beslut som fattades 1981 var den andel som befanns omöjlig att fylla med andra alternativ eller med hushållning. Ivar Franzén, vi ligger långt från målet på 48 TWh när det gäller energihushållningen, vi ligger efter i hushållningsprogrammet. Centern inte bara stödde det här beslutet 1981, utan centern var ett av de regeringspartier som lade fram den proposition om energipolitiken där kolet gavs den här andelen. Vi avser nu, och arbetar på, att den introduktion av kol som pågår skall vara, som jag sade, en försiktig, planmässig introduktion med mycket stränga miljökrav. Det är inte någon massiv, oförsiktig introduktion. När man prövar tillståndsansökningar enligt fastbränslelagen skall SIND, och efter den 1 juli energiverket, pröva dem mot bakgrund av att man i första hand bör välja inhemska bränslen. Varje enskilt fall kommer att prövas mot den bakgrunden. Det förslag till tillståndsprövning av koleldade anläggningar som nu förbereds i kanslihuset syftar till att utvidga det antal ärenden som måste prövas på detta sätt. Jag vill säga att jag delar Bertil Jonassons uppfattning, som såvitt jag förstår överensstämmer med Ivar Franzéns, att det är mycket angeläget att påskynda introduktionen av inhemska bränslen. Problemet är inte i första hand att man behöver mer statsstöd. Det behövs den momsbefrielse som regeringen vill förelägga riksdagen förslag om, men som förutsätter att vi kan få uppslutning kring en helhetslösning av energiskattefrågan. Vad som behöver göras är att lösa de praktiska problem som faktiskt finns. Bertil Jonasson! Vårt beaktande av konflikten mellan skogsindustrins råvarubehov och bränslesektorns behov är inte betingat av någon ond vilja mot skogsbränslesektorn, utan det har att göra med att det är ett problem som faktiskt måste respekteras och lösas. Annars kommer vi aldrig att få i gång den satsning på skogsbränsle som behövs. Det är ändå ett faktum att det bara är ett par år sedan vi förlorade exportintäkter på 6-8 miljarder, därför att skogsindustrins råvaruförsörjning inte kunde tryggas. Nu måste vi ta i den här frågan på ett konstruktivt sätt och lösa problemet genom att utnyttja gott samarbete och modern teknik. Det är det vi håller på med. På samma sätt håller vi på med att klara ut frågorna om att få en fungerande marknad, om att få fram pannor som kan utnyttja de bränslen det är fråga om, osv. Jag skall inte överdriva detta, även om jag kunde göra stor sak av det, men dessa praktiska frågor hade ingen tagit i förrän vi kom in i kanslihuset.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för de här synpunkterna, som klarlägger en del. Statsrådet säger att man skall ha fasta spelregler. Och det skall man ha, det är inget fel. Men det får inte innebära att man låser fast den rädsla för flisningen som hittills har varit rådande. Det behöver inte vara något motsatsförhållande i detta avseende. Det får inte vara så att skogsbränsleanvändningen skall vara diskriminerad i förhållande till torvanvändningen. Men det har olyckligtvis blivit så, därför att skogsindustrin vill låta påskina att man tar i anspråk alldeles för bra råvara till bränsleflis. Som jag har varit inne på vid flera tillfällen — vi har haft interpellationsoch frågedebatter och motioner här i riksdagen i dessa avseenden — kan man förhindra detta om man sorterar all flis. Om man tar all flis som tillverkas och sorterar denna så får också skogsindustrin mera råvara. På sikt har skogsindustrin också mycket att vinna härpå, genom att man också får fram en bättre skogsvård. Den är nödvändig ur alla aspekter. Den debatten behöver vi inte dra upp här i dag; den har vi diskuterat i förliden vecka. Det är bra att statsrådet säger att hon delar vår uppfattning när det gäller de inhemska energikällorna. Men när statsrådet säger att detta förutsätter att man får en enhetlig lösning av energibeskattningen med hänsyn till moms och annat, vill jag framhålla att även om det är nödvändigt att man klarar upp detta, skall man inte krångla till det hela och dra in just de här enkla sakerna i frågan om energibeskattningen. De här frågorna behöver lösas så snart som möjligt. Statsrådet säger att vi har förlorat exportintäkter. Det kan diskuteras om det är riktigt och vilka orsakerna i så fall var. Det har gjorts försök som visar att en sortering av flis är möjlig. Om man från storskogsindustrins sida på ett tidigt stadium hade gått in för en sådan sortering och inte varit emot flisningen — jag vill inte påstå att det är den sittande regeringen som var negativ eller som har haft ett avgörande inflytande på just detta område — skulle man ha kommit mycket längre. Man skulle också ha fått mer råvara med det system som jag här har förordat.

Fru talman! Nej, energiministern, vad jag sade om brott mot principer och riktlinjer var inte menat som en anklagelse. Vad jag pekade på — och det kan jaginte anse vara fel — var att vi nu, på grund av den utveckling som har skett, har en möjlighet att nå målen snabbare. Det är inte att frångå principer eller svika riktlinjer att ta den snabbare vägen till de mål som fastställdes i beslutet med anledning av energipropositionen. Vi behöver inte nödvändigtvis den kolintroduktion som anges i energibeslutet. Det övergripande målet är icke koleldning. Det är inte det som på något sätt har satts i främsta rummet. Kolet har setts som ett nödvändigt ont, på grund av att vi inte nog snabbt har kunnat hitta andra, bättre lösningar. När dessa lösningar finns, måste det vara en bättre uppfyllelse av målsättningar, riktlinjer och principer att utnyttja dem. Det var detta som jag ville ha sagt. Om karta och verklighet inte stämmer är det ganska förnuftigt att följa verkligheten. Vad gäller konkurrensen mellan skogsindustri och värmeproducenter vill jag bara komplettera på en punkt. Skogsindustrin är en av de flisproducenter som i dag har ett markerat överskott på bränsleflis. I det avseendet vill jag gärna ge en eloge till skogsindustrin. Bl. a. satsningen på träddelsmetoden har inneburit att man har fått fram betydande kvantiteter bränsleflis, samtidigt som man icke oväsentligt ökat råvarubasen för fibervara. Genom en helhjärtad satsning på flis i denna form bidrar man alltså till att öka råvarutillgången för industrin. Detta pekade vi i centern på redan 1981. Då trodde oss ingen. I dag är det många som är ense med oss om det, och det har gjorts utredningar som pekar i just den riktningen. Energiskattekommittén klargjorde vad energilikformig beskattning är, så det kan vi inte behöva leva i ovisshet om. Jag vill hävda att mitt resonemang här minst av allt innebär kastningar i politiken. Snarare är det ett försök att inrikta handlandet och alla åtgärder på de långsiktiga, mer slutliga målen, i stället för ett kortsiktigt agerande strikt efter bokstaven. Birgitta Dahl sade att jag gav en glättad bild av oljekonsumtionen. Det var inte menat så. Jag är medveten om att vi fortfarande importerar ganska mycket olja, även om oljenotan skulle ha uppgått till ungefär 15 miljarder mer, om vi inte hade minskat vår oljekonsumtion sedan 1979. Den totala förbrukningen sjunker trots allt, om vi ser på energiförbrukningen i landet. Jag håller med om att hushållningen skulle kunna förbättras snabbare. Att den inte har förbättrats så snabbt som säkert både energiministern och jag önskat innebär bl.a. två saker, nämligen att sparmöjligheterna som är kvar är större, vilket ändå är en framtidsmöjlighet som vi säkert båda två vill skall utnyttjas. Sedan har vi sagt att vi inte tror på mer regleringar, och vi tror framför allt att flerfamiljshusägarna, hyresvärdarna, måste få de rätta ekonomiska motiven för att hushålla. Jag har ganska noga följt den praktiska utvecklingen i ett par tätorter, och jag är imponerad över hur snabbt man kan minska energikonsumtionen. I båda fallen kan jag konstatera att konsumtionen sedan 1980 har minskat med ca 25 Jo, i många fall genom ganska enkla åtgärder. Det finns alltså många möjligheter kvar, och jag tror att vi kommer att uppnå hushållningsprogrammets mål, om vi låter dem som svarar för programmet få en viss ekonomisk utdelning av åtgärderna.

Fru talman! Det är inte så att vi totalt sett befinner oss i en situation där det skulle gå att nå målen för energipolitiken snabbare. Jag skulle önska att det var så, men dess värre är situationen inte så bra. På vissa områden går det snabbt, på andra går det alldeles för långsamt. Jag måste upprepa detta, därför att det är bara genom att ha en realistisk uppfattning om verkligheten som vi har en möjlighet att nå resultat. Vi är före när det gäller värmepumpar, men vi är dess värre efter när det gäller hushållning med inhemska bränslen och även när det gäller vindprogrammet och dess värre även beträffande solenergi, i förhållande till vad vi hade hoppats på. Vi kommer från den här regeringens sida — med stöd av riksdagen, hoppas jag — att göra allt för att driva på utvecklingen med praktiskt arbete. Det är riktigt att vi måste vara beredda att successivt anpassa oss till utvecklingen, satsa på den teknik som visar sig hållbar och kanske sortera ut en del som inte fungerar så bra i verkligheten. Dess värre har vi inte kommit så långt att vi kan avstå från någon av de energikällor som avsetts spela en roll i den framtida energiförsörjningen. Om vi inte lyckas skynda på utvecklingen när det gäller olika inhemska bränslen föreligger det risk för att vi kan tvingas acceptera en större andel olja eller kol än vad riksdagen har beslutat om. Jag kommer minsann att göra allt för att se till att det inte skall bli så i verkligheten. Men att radikalt förändra situationen nu tycker jag att det finns mycket litet underlag för. Låt mig ge ett exempel. Skulle vi nå de mycket goda resultat när det gäller värmepumpar som vi hoppas på, måste man komma ihåg att värmepumpar drivs med el, och värmepumpar som producerar 60 TWh värme kräver 20-25 TWh el. Den skall tas någonstans. Den skall i framtiden produceras med vattenkraft eller med mottrycksanläggningar, där ett av bränslena nog måste vara kol. Det kommer vi inte ifrån — jag vet inte vilket annat bränsle, eller vilken annan produktionsmetod, som Ivar Franzén i så fall vill föreslå. Jag utgår från att det inte är oljeeller koleldade kondensanläggningar eller fortsatt användning av kärnkraften. Jag menar att vi får lov att ta hänsyn till verkligheten. Än har inget hänt som ger anledning till en så radikal omprövning av energiförsörjningsprogrammet. På en punkt har hushållningen gått alldeles särskilt dåligt, och det är när det gäller förbrukningen av bensin. Här har vi inte lyckats spara någonting alls. I år förutses t.o.m. en ökning av bensinförbrukningen. Den utgör det område inom energipolitiken där hushållningen går sämst. Samtidigt har Sverige ett av de lägsta bensinpriserna och en av de lägsta energiskatterna i världen.

Dessutom måste ju momsbefrielsen när det gäller inhemska bränslen finansieras. Jag har vid skilda tillfällen under den senaste tiden talat om att vi alla måste vara beredda att ta ansvar även för de obekväma besluten för att fullfölja energipolitiken. Därför, Bertil Jonasson, är det inte att krångla till det hela när jag för in detta i bilden. Vi kan inte göra bara det som är populärt och lättvindigt, utan vi måste finansiera det vi gör och vara beredda att ta ansvar för obekväma beslut. Det är klart att man tycker illa om skattehöjningar. Men skall vi få någon effekt när det gäller oljesparandet och skall vi kunna betala helhetslösningen, då måste vi också höja skatten på olja och bensin i enlighet med de riktlinjer som riksdagen tidigare har beställt. Jag vill återigen uttala uppmaningen till er som representerar de andra partierna att fundera över om det inte finns anledning att ta upp en diskussion kring dessa frågor ytterligare en gång.
Fru talman! Det är kanske inte lämpligt att ta upp tid med att diskutera bensinskatten i dag, men jag vill ändå säga att det finns goda skäl att inte hålla bensinpriserna för höga i ett land som Sverige. Höjda bensinpriser drabbar speciellt glesbygderna, och det är detta som är orsaken till att vi i centern inte vill vara med om en höjd bensinskatt. I glesbygden har man inte alternativa möjligheter i form av kollektivtrafik, utan där måste man använda bilen. En höjd bensinskatt blir särskilt svår att bära för glesbygden, och därför måste man försöka lösa frågan på annat sätt. Jag menar att man inte bara skall peka på energiskatten i det här sammanhanget och på det sättet fördröja åtgärder som kan vidtas för att få fram alternativa inhemska energikällor. Man får inte diskriminera flisningen i förhållande till exempelvis torven, och man får inte fastna i tron att flisningen minskar industrins möjligheter att få råvara. Om man lägger upp hanteringen på ett förnuftigt sätt, får man fram mera råvara, vilket är till förmån för både sysselsättning och export.

Fru talman! Jag känner att energiministern och jag på något sätt talar förbi varandra, och det tycker jag inte är bra. Det jag försöker åskådliggöra är att man när det gäller energipolitiken inte kan begränsa sig till steg ett, utan man måste alltid redan från början ha en ganska bestämd uppfattning om steg två för att inte låsa fast sig vid mycket bindande investeringar. Jag redovisade i mitt första inlägg en del om solenergin. Jag valde då att i huvudsak uppehålla mig vid de högre temperaturerna — Scandinavian HT. Varför gjorde jag det? Inte var det därför att jag då redovisade de bästa siffrorna, den bästa ekonomin, utan därför att där finns framtidsvisioner då vi tar steget förbi värmepumparna. Siffrorna, som jag nämnde, är beräknade med 4 96 realränta som bas. Det gällde alltså steget från solenergin direkt till fjärrvärmesystemet utan några värmepumpar emellan. Samtidigt är jag helt medveten om att de allra mest närliggande lösningarna när det gäller solenergin är utnyttjande av låga temperaturer och förädling med hjälp av värmepumpar. Jag noterar med överraskning men också med glädje att energiministern har högre ambitioner i vad gäller värmepumparna än vad jag redovisade — 60 TWh värme. Det innebär alltså en ersättning motsvarande mellan 7 och 8 miljoner kubikmeter olja, om vi har en medelgod verkningsgrad på våra pannor. Så stor oljeersättning innebär också att vi måste använda de något sämre energikällorna som bas för våra värmepumpar, havsoch sjövatten. Då kan också värmefaktorerna sjunka något. För att ersätta 5 miljoner kubikmeter olja behövs ungefär 15 TWh el, om vi väljer att driva värmepumparna med enbart el. Det är inte särskilt mycket framtidsvision i det. Över huvud taget är det få saker som är så anpassbara som just värmepumparna när det gäller drivkällan. Jag ser i varje fall turbindrift som ett mycket sannolikt alternativ. Kombinationen av kraftvärmeverket och värmepumpar har jag länge pläderat för som ett övergångssteg om 10-15 år från ren eldrift till en kombination av bränsleoch eldrift. Om 10-15 år kommer alltså en betydande mängd energi att kunna tas till vara från solen utan värmepumparnas hjälp. Det som är allvarligt i detta sammanhang är att kolsatsningarna görs i dag och i morgon, men de innebär bindningar in på 1990-talet och 2000-talet. Det är tunga investeringar. De tar i anspråk det basutrymme där solenergin skulle ha sin chans. För både kol och sol krävs i inledningsskedet, för att de över huvud taget kan vara ekonomiskt attraktiva, att de måste få dela på basproduktionen. Och dens.k. basproduktionen blir allt mindre. Jag hävdar att den har krympt långt snabbare än egentligen någon hade kunnat förutse. Därför är det mycket viktigt att vi icke i dag binder steg 1 vid ett kolberoende. Till sist om bensinen. Från centerns sida har upprepade gånger deklarerats att vi är positiva till att använda energiskatter som styrmedel. Men vi vill sätta in dem där det i dag finns alternativ, där konsumenten har rimliga möjligheter att antingen välja någonting annat eller att själv spara. Då är bensinskatten en dåligt placerad energiskatt. Vi skall i en kommande debatt beröra de här frågorna något mera, så jag skallinte uppta kammarens tid mer nu. Men den principen — och vi håller fast vid våra principer inom centern — att energiskatterna i första hand skall läggas där konsumenten har en ärlig chans att hitta alternativ eller att radikalt spara, vill vi inte frångå.

Fru talman! Skall vi ha någon chans att lyckas med energipolitiken krävs två saker: den ena är strategiskt riktiga satsningar, där det ena steget skall vara en förutsättning för det andra, och den andra är att vi gör saker praktiskt nu. Om det är någon som har gjort sådant är det den här regeringen. Den långa perioden av diskussioner, för att inte tala om gräl och konflikter, är över. Det första förslag vi lade fram på det här området var investeringsprogrammet i höstas, där vi satsade på vad vi betraktade som strategiskt viktigt för att kunna klara först oljeersättningen och sedan kärnkraftsavvecklingen med utnyttjande av sådan teknik som i dag finns tillgänglig. Vi valde därför att göra en omfattande satsning på utbyggnad av fjärrvärme, eftersom man där i första steget kan ersätta olja snabbt och effektivt och i andra steget kan bygga upp ett underlag för den mottrycksproduktion som behövs när kärnkraften skall avvecklas. På annat sätt blir det svårt att fylla i det gap där alternativet är kondensanläggningar, som ur alla synpunkter är sämre. Ett av skälen till att vi valde denna satsning är att fjärrvärme är ett distributionssystem som är flexibelt och som kan utnyttja olika energikällor allteftersom de blir tillgängliga. Vi sade mycket tydligt att det i första steget är fråga om värmepumpar, inhemska bränslen och kol med avancerad miljöteknik. I nästa steg blir det fråga om jordvärme. Vi har exempel på att jordvärme används redan i dag. Detta är ett sätt att arbeta som innebär att vi främjar de långsiktiga målen men ser till att något händer nu. Jag tvingas dess värre upprepa att man inte kan hämta exempel på liknande praktiska satsningar av strategiskt viktig inriktning från tidigare regeringar. Det gäller bl.a. arbetet på att klara ut de praktiska och ekonomiska problem som måste lösas för att de inhemska bränslena skall få någon chans. Det är regeringens bestämda uppfattning att frågan om energiskatterna som styrmedel och som medel för att ge långsiktiga besked är en helhetsfråga, ur vilken man inte kan bryta ut godbitarna och låta bli att ta ansvar för det som är obekvämt. Får jag när det gäller argumentationen om bensin, utöver det jag tidigare sade om bensinskatt och bensinpriser i Sverige i förhållande till omvärlden, säga följande. För det första är det inte sant att det inte skulle finnas alternativ eller möjlighet att spara på detta område. En sak är att vi inte har tillräckligt med alternativa drivmedel framtagna annat än på experimentoch försöksstadiet. Men ett väsentligt skäl till att höja bensinskatten skulle vara att man skulle ge marknaden sådana signaler att de alternativa drivmedlen och de energisnåla bilar som behöver utvecklas får en chans. Om vi tillåter bensinpriset att vara bland de lägsta bensinpriserna i hela världen, kommer det aldrig att bli någon marknad för alternativa drivmedel här eller för energisnåla bilar. Vidare är det så att över hälften av den bensin som konsumeras här konsumeras för fritidsändamål. Det är naturligtvis tråkigt om kostnaderna för fritiden ökar, men det är trots allt i den krissituation som vi befinner oss i — acceptabelt. Där finns en sparmöjlighet. För det andra är det många som har sina arbetsresor i tätorterna, där det finns alternativ. I mitt län finns det kollektivtrafiksalternativ ut i glesbygderna, anpassade till arbetstiderna på företaget. För det tredje har vi sagt att vi är beredda att diskutera om det behövs särskilda insatser i glesbygder. Detta har vi sagt till centern och till andra partier. Dörren är inte stängd för sådana saker. Det vore bättre att diskutera dem i stället för att tvärvägra, eftersom sådant går att diskutera. Det är ju problem att ta på allvar. Därför, fru talman, vill jag än en gång, med risk för att upplevas som tjatig, säga att vi bör diskutera den här frågan i ljuset av de energipolitiska mål som jag hoppas vi fortfarande är överens om.
Fru talman! Statsrådet säger att man skall handla praktiskt i nuet, och det ligger mycket i detta. Det är alltid bra att handla på ett sådant sätt att det blir resultat så snabbt som möjligt. Men vill man uppnå detta i det här avseendet skall man befrämja de inhemska energikällorna nu. Då bör man inte blanda in sådant som rör dessa energikällor i beskattningsfrågorna, för därmed kan det dra väldigt långt ut på tiden, innan man befrämjar de inhemska energikällorna på ett riktigt sätt. Jag tänker i detta fall på flisen. Det är klart att man kan åstadkomma en styrning genom höjd skatt på bensin och få de verkningar som statsrådet här talar om. Men det är en hake i resonemanget, och det är att alla i detta land inte har möjligheter att spara bensin på samma sätt — beskattningen drabbar människor olika. Glesbygdernas folk har inte tillgång till kollektiva trafikmedel i sådan omfattning att det är möjligt för dem att undvika hur många bilresor som helst. Det går helt enkelt inte — förhållandena är inte sådana. Bensinskatten drabbar — det framhåller vi från centerns sida — glesbygdens folk hårdare än andra invånare i landet. Därför vill vi ha en annan lösning än höjning av bensinskatten när det gäller att klara de ekonomiska frågorna.

Fru talman! I mångt och mycket har vi ju inte motsatt oss socialdemokraternas förslag, men i flera fall har vi ansett det klart motiverat med vissa justeringar. Jag kan bara nämna det senaste energibetänkandet, där vi på rätt många punkter hade konkreta och — som jag ser det — betydligt bättre förslag. Frågan om fjärrvärmen tog energiministern upp här. Jag tycker det är ett mycket bra exempel på ett avsnitt, där socialdemokraterna tar första steget men icke har förmågan att tänka till steg nummer två. Vi har från centerns sida ett antal gånger sagt, att skall vi i vårt land ha system som är bra för framtiden, som ger handlingsfrihet — något som energiministern nu talar så varmt för — och som ger öppning för alternativ energi, så skall det vara lågtemperatursystem. Vi har då beskyllts för att vilja styra för mycket. Men vi har sagt att ger man bidrag, bör det vara rimligt att man får skicka med vissa klara önskemål. Det är ändock embart omtanken om hyresgästernas och fastighetsägarnas framtida möjligheter som gjort att vi pläderat för den lösningen. Men det har varit omöjligt att få socialdemokraterna att ställa upp på detta. Vi har under ett antal år också pläderat för kostnadsanpassade taxor på elsidan. Nu börjar Vattenfall av egen kraft genomföra detta. Ävenledes här är det hushållningsmotivet och viljan att försöka undvika felinvesteringar och låsningar för den enskilde som varit vår bevekelsegrund. Inte heller därvidlag har socialdemokraterna haft förmågan att se andra steget. Det är helt klart att åtskilligt behöver göras på transportsidan. Jag vill nog hävda att det är väldigt svårt att här dra rättvisa gränser mellan fritidsändamål, arbetsresor osv. Kvar står den bestämda uppfattningen, att bensinen är det sämre alternativet att beskatta. Sedan, fru statsråd, vill jag fråga: Hur villiga var socialdemokraterna i oppositionsställning att delta i obekväma beslut?
Fru talman! När det gäller energipolitiken, som vi diskuterar i dag, har riksdagen på den tid då vi socialdemokrater var i oppositionsställning fattat enhälliga beslut även i obekväma frågor. Men vi kom faktiskt i våra partimotioner med en hel rad mer långtgående förslag som faktiskt skulle ha krävt stora uppoffringar av olika slag, men som vi inte fick igenom på den tiden och som i den meningen var obekväma. Jag kan inte se annat än att mycket i det som Ivar Franzén och även Bertil Jonasson talar om när det gäller inhemska bränslen är en rad åtgärder som kunde ha utförts av de borgerliga partierna i regeringsställning, för att underlätta genomförandet i praktiken av de energipolitiska målen, men som ni inte vidtog då. På en rad av dessa områden pågår det nu en intensiv utveckling. Vi har inte väntat när det gäller inhemska bränslen, Bertil Jonasson. Alla de frågor och praktiska åtgärder som jag har talat om pågår det ett intensivt arbete med, och jag förväntar mig att vi inom det närmaste halvåret kan presentera lösningar som för utvecklingen framåt och som gör att vi i fortsättningen inte skall behöva få problem, misslyckanden och konkurser på det här området t.ex. Helt kan man ju aldrig gardera sig, men man kan på väsentliga punkter se till att sådant inte kan hända. Jag kan väl förstå att vad ni nu för fram från centerns sida är sådana frågor som ni inte fick gehör för i de borgerliga regeringarna — så är det antagligen. Men krångla då inte till genomförandet genom att smita från ansvaret också när det gäller de obekväma delarna av besluten, som beträffande bensinskattehöjningen. Lika mycket som vi erkänner att glesbygdsproblemet är något som måste tas på allvar, måste ni erkänna att det är energipolitiskt motiverat att höja bensinskatten. Det är det område där hushållningen går sämst, det område där Sverige fortfarande har en mycket låg prisnivå, och insatsen behövs för att driva på utvecklingen också när det gäller alternativa drivmedel. Det går inte att med förnuftsskäl eller energipolitiska skäl motivera varför man går emot energiskattehöjningen. Och det går inte att plocka ut delar av energiskattefrågan, Bertil Jonasson, utan det är en helhetsfråga. Och frågan om momsbefrielse för inhemska bränslen är viktig för att dessa skall utvecklas vidare. Medan vi fortsätter arbetet på att genomföra introduktionen av inhemska bränslen är det som i dag håller utvecklingen tillbaka er vägran att acceptera en helhetslösning av energiskattefrågorna.
Fru talman! Alla som har suttit här i riksdagen och följt debatterna känner till att inget parti så tidigt tagit upp de inhemska alternativa energikällorna som centern. I det avseendet har socialdemokraterna och andra legat efter — den saken är fullständigt klar. Det är väl riktigt att de andra borgerliga parterna, moderaterna och folkpartisterna, inte hade samma intresse av att byta bort kärnkraften och få fram de inhemska energikällorna i stället. Det var en svårighet som vi hade under de här åren — det är visst och sant. Men vi har kämpat för de här frågorna, och vi har kämpat tidigt — det kan ingen ta ifrån oss. Till sist bara: Om man nu vill plocka fram behövliga inhemska energikällor behöver man enligt vårt sätt att se saken absolut inte knyta fast dem vid en helhetslösning av beskattningen, som man kräver här. Det är en annan fråga som kan ligga bredvid — må så vara att den är nog så viktig. Men vill man någonting på energiområdet skall man inte stoppa upp utvecklingen genom att skylla på beskattningsfrågan.
Fru talman! Jag tror att energiministern mycket klart underskattar svårigheterna för den enskilde att spara på bensin eller dieselolja. Det är ju ändå den enskilde som betalar skatten, och det måste alltid vara ett rimligt samband mellan olägenheterna av skattebelastningen och de effekter som vi förväntar oss när det gäller att uppfylla det mål vi har uppställt i energipolitiken. Jag hävdar återigen att det inte är för att smita från obekväma beslut som centern inte ställer upp. Det är helt enkelt så, att vi anser att bensinen är ett olämpligt område — i varje fall det sämsta området — när det gäller att energibeskatta. Det kan inte hjälpas att man får intrycket att energiministern i någon mån talar med dubbel tunga. Häromkvällen hade vi en liten debatt här på nattkröken om inhemska bränslen och den ökade byråkratiseringen i fråga om tillstånd för eldningsanläggningar o. d. Att göra som regeringen då föreslog, att drastiskt sänka gränsen för tillståndsprövning m.m., främjar verkligen inte enkla och snabba åtgärder för inhemska bränslen. När man talar om helhetslösningar och finansieringsfrågor kan man inte inrikta sig bara på energiskatt, utan man måste också vara villig att diskutera i något vidare termer, om man med skäl skall kunna använda beteckningen helhetslösningar.

Fru talman! Ivar Franzén har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att främja en omfattande satsning på produktion av etanol baserad på inhemska råvaror. Britta Hammarbacken har frågat industriministern om han är beredd att verka för att en anläggning för etanolutvinning etableras i Närke. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på denna interpellation. Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. Riksdagens beslut våren 1981 om riktlinjer för energipolitiken innefattade bl.a. en plan för introduktion av alternativa drivmedel. Introduktionsplanen omfattade dels en satsning på utveckling och införande av fordon för drift med ett bränsle bestående av i det närmaste 100 26 metanol , dels åtgärder för att närmare klarlägga förutsättningarna för introduktion av blandbränsle. Oljeersättningsdelegationen fick i uppdrag att, i avvaktan på att statens energiverk inrättas, närmare planera och leda genomförandet av denna plan för introduktion av alternativa drivmedel. OED överlämnade hösten 1982 rapporten Strategi för alternativa drivmedel. I rapporten behandlades främst frågan om introduktion av motoralkoholer. En närmare plan redovisades för det fortsatta arbetet med introduktion av M 100. Jag lämnade i min anmälan till budgetpropositionen 1983 en redovisning av arbetet med introduktion av alternativa drivmedel och förslag till fortsatt inriktning. Jag framhöll därvid att de statliga insatserna främst bör gälla att utveckla användningen av M 100. Jag anförde vidare att målet för de statliga insatserna bör vara att ge närmare underlag för ett beslut i slutet av 1980-talet i frågan om introduktion av M 100 som drivmedel i större skala. Jag redovisade också vilka åtgärder som enligt OED:s plan behöver vidtas under de närmaste åren för att ett sådant underlag skall kunna finnas mot slutet av 1980-talet. OED anförde i sin rapport att den gällande skattesubventioneringen av MTBE i kombination med vissa tekniska svårigheter utgör de avgörande hindren för låginblandning av motoralkoholer i bensin. Regeringen föreslog därför i budgetpropositionen att skattesubventioneringen av MTBE skulle upphöra. Riksdagen har bifallit detta förslag. Mot förslaget, som syftade till att förbättra förutsättningarna för låginblandning av metanol och etanol i bensin, röstade dock bl.a. centerpartiet. I min anmälan till budgetpropositionen 1983 redogjorde jag också för OED:s analys av andra drivmedelsalternativ än metanol. Delegationen redovisade att produktionskostnaderna för etanol är och under överskådlig tid väntas förbli för höga för att etanol skall kunna utgöra ett alternativ till bensin. Det är enligt OED t.o.m. tveksamt om etanol kan komma att bli ekonomiskt för användning vid låginblandning av alkoholer i bensin. Riksdagen hade inget att erinra mot vad som i budgetpropositionen 1983 anfördes om introduktion av alternativa drivmedel. Svenska lantmännens riksförbund och Alfa-Laval AB uppför f. n. med stöd ur oljeersättningsfonden en prototypoch demonstrationsanläggning med produktionskapaciteten 6 600 m? motoretanol per år. Som biprodukter erhålls proteinfoder och kolsyra. Syftet med anläggningen, som lokaliserats till Lidköping, är att i en halvindustriell skala utvärdera och utveckla den valda processtekniken. Anläggningen bygger på den av Alfa-Laval utvecklade s.k. Biostil-processen. Anläggningen beräknas tas i drift våren 1984. Etanolen kommer att inom främst Skaraborgs län inblandas i bensinen i halter upp till 5 26. Oljekonsumenternas Förbund kommer att svara för distributionen av detta bränsle. Enligt min mening bör en utvärdering av erfarenheterna av denna anläggning avvaktas innan ställning tas i frågan om att stödja uppförandet av ytterligare en etanolanläggning. Delprogrammet Bränsleförädling inom energiforskningsprogrammet omfattar bl.a. forskning och utveckling rörande framställning av etanol. Insatserna avser grundläggande undersökningar av metoder för framställ ning av etanol ur cellulosa. Främst Alfa-Laval, Lunds tekniska högskola och Svenska Träforskningsinstitutet är engagerade i olika projekt. Nämnden för energiproduktionsforskning redovisade den 31 mars 1983 ett underlag för planeringen av energiforskningen efter den sista juni 1984. Insatserna inom etanolområdet föreslås koncentreras till ett fortsatt stöd till det utvecklingsarbete som bedrivs av Alfa-Laval i samarbete med Träforskningsinstitutet och högskolorna. Avsikten är att regeringens förslag till fortsatta energiforskningsinsatser skall redovisas för riksdagen våren 1984.

Fru talman! Jag tackar energiministern för svaret. Avsikten med min interpellation var att jag ville sätta in satsningen på etanol i ett större och viktigare sammanhang. Energiministern talar själv gärna om helhetslösningar, och därför borde det vara möjligt att i debatten här komma fram till ett gemensamt synsätt. Energiministern talar om etanol som ersättning för bensin. Jag menar att det är ett alltför snävt synsätt. Låginblandning av etanol i bensinen måste i första hand motiveras av miljöskäl med samtidigt beaktande av bensinersättningen. Enligt uppgifter som jag har fått innebär en inblandning av 7 96 etanol en oktantalshöjning från 93 till 96. Priset per liter bensin är i allmänhet 6 öre högre för 96 oktan än för 93. Detta ger etanolen ett mervärde på ca 85 öre per liter. En annan mycket intressant uppgift, som grundar sig på amerikanska och i någon mån svenska erfarenheter, är att bränsleförbrukningen sjunker vid inblandning av 5-10 96 etanol. En bränslebesparing på 5 90 är, det hävdar många, fullt realistisk. Detta skulle ge etanolen ett ytterligare plusvärde på bortåt 75 öre—1 kr. 50 öre per liter. Till detta skall läggas de miljöfördelar av lägre inblandning av bly som etanolinblandningen möjliggör. Den andra mycket viktiga fråga som jag tog upp i min interpellation var jordbrukets roll i en omfattande etanolproduktion. Låg mig först konstatera att en 10-procentig inblandning av etanol i all bensin som förbrukas i Sverige kan bli basen för ny svensk industri. Utöver produktionen av ca 440 000 m? etanol, kan det produceras ca 80 000 ton nativ stärkelse, 45 000 ton kolsyra och 460 000 ton gluten och foder. Spannmålsbehovet är ca 1,4 miljoner ton, och det motsvarar ca 300 000 ha, vilket är mer än det nu aktuella spannmålsöverskottet. Det är alltså flera intressanta produkter som blir resultatet av en etanolindustri. Flertalet av dessa produkter importerar vi i dag. En satsning i denna omfattning skulle inte bara skapa betydande sysselsättning utan också förbättra handelsbalansen på ett markant sätt. Det har gjorts många kalkyler på vad etanolen kommer att kosta. Utgår vi från att råvaror skall betalas till ett pris som inte stör jordbruksregleringen, kan etanolpriset i fullskaletillverkning uppskattas till 2 kr. 50 öre-3 kr. per liter. Vad som behövs i dag är en klar deklaration från statsmakten hur man ser Som jag inledningsvis redovisade har låginblandning av etanol många värdefulla indirekta fördelar. I USA har det resulterat i en mycket snabb ökning av inblandningen av etanol. Detta beror självfallet i hög grad på kravet på blyfri bensin. Om statsmakten i dag garanterade att etanolen baserad på inhemska råvaror, skulle vara skattefri under tio år skulle det förmodligen ge den stimulans som behövs för att näringslivet skulle våga göra den storsatsning som behövs för att nå målet 440 000 m? etanol 1990. Nu kan någon invända att det kan vara farligt att binda väl 10 96 av vår åkerareal till etanolproduktion. På sikt kommer livsmedelsbristen att kräva att all åker används för direkt livsmedelsproduktion. Det finns två saker som bör beaktas i detta sammanhang. Dels utgör biprodukterna betydande tillskott till foder och i viss mån livsmedel, och framför allt kan vi spara mycket värdefull sojaprotein, och när det ersätts kan det i stället användas till människoföda. Dels kommer det inom snar framtid att finnas alternativa råvaror för etanoltillverkning att tillgå. I de lutar som vi idag bränner upp vid våra massafabriker finns bl.a. hämicellulosa som inom en femårsperiod sannolikt kommer att vara en intressant råvara. Det viktigaste är att vi genom denna satsning kan bibehålla hela vår åkerareal vid full produktionskapacitet, och det kommer att vara någonting mycket positivt för framtiden. Jag vill avslutningsvis sammanfatta motiven för en omfattande satsning på etanol enligt följande: Blyinblandningen i bensinen kan minskas med betydande miljöförbättringar som följd. Bensinimporten minskar med positiva effekter på vår bytesbalans. Jordbruket får nya marknader för sina produkter och kan därigenom utnyttja hela sin produktionspotential, vilket positivt påverkar sysselsättningen inom jordbruket. Försörjningstryggheten ökar och importberoendet minskar för såväl drivmedel som proteinfodermedel och stärkelse samt kolsyra. En inhemsk omfattande etanolproduktion ger många nya arbetstillfällen. Stora möjligheter öppnas för svensk industri att på en stor världsmarknad exportera teknik, utrustning och tjänster. Fru talman! Jag vill efter denna sammanfattning ställa frågan om energiministern är beredd att överväga skattefrihet för etanol producerad på inhemska råvaror.

Fru talman! Även jag vill tacka energiministern för svaret, även om detta endast berör en del av det som föranledde min interpellation. Därför tycker jag att det är viktigt att ge en liten bakgrund. För några veckor sedan kunde man i Örebro läns tidningar läsa att Närkeskiffern återigen är intressant från energisynpunkt. Nu är det kerogeninnehållet som skall bli bas för en metanolanläggning. Tidigare har det främst varit uranet som varit brytvärt. Det är bara att konstatera att ändamålen skiftar, medan intresset för oljeskiffern består. Med den erfarenhet som invånarna i bl.a. Kvarntorpsområdet har av statens tidigare intresse är det inte att undra på att oron återigen har börjat sprida sig. Under andra världskriget, när Sverige var avspärrat från oljetillförsel utifrån, gjordes stora ansträngningar för att klara landets försörjning. Beslutet att exploatera alunskiffern inom Kvarntorpsområdet fattades då för att utvinna olja och drivmedel. Man bröt skiffern i dagbrott, krossade den och genomförde pyrolys i ugnar. Man försökte sig också på att borra hål i marken för att genomföra pyrolysen direkt i skifferlagret genom upphettning på elektrisk väg. Det var den s.k. Ljungströmsmetoden. Dagbrotten är i dag vattenfyllda, och på det s.k. Ljungströmsfältet är marken perforerad med hålen efter användandet av den här utvinningsmetoden. Skifferhanteringen inom Kvarntorpsområdet ledde till kraftiga miljöstörningar. Den billiga oljan under 1950-talet blev emellertid dödsstöten för skifferoljeverket, varför detta lades ned. Men effekterna på miljön är ännu inte utplånade, varken i naturen eller i befolkningens medvetande. Motståndet mot nya planer för utnyttjande är därför starkt i bygden och, som jag tycker, mycket väl underbyggt och värt att beakta. Som jag har påpekat i interpellationen har försöken med alunskiffer hittills lett till att de stora projekten stupat på grund av brist på ekonomiska förutsättningar. Men det här är också en typ av råvara som man inte får bedöma bara från kortsiktig lönsamhetssynpunkt. Miljöpåfrestningen på området är, som sagt, redan stor och skulle troligen bli ännu större. Riskerna för långsiktiga och oreparabla skador är uppenbara. Det skulle inverka negativt på näringslivet i området, som huvudsakligen består av bördig jordbruksmark. Detta var alltså bakgrunden till min fråga.

Delar statsrådet dessutom min uppfattning att frågan om huruvida en sådan verksamhet är samhällsnyttig måste ses i ett vidare perspektiv? Det gäller ju en lång tidsperiod, och man måste ta hänsyn till den totala verkan på en bygd. Det svar som jag har fått är tekniskt och berör bara min andra fråga, dvs. frågan om den tänkta etanolframställningen. I min interpellation har jag velat peka på att etanol skulle vara ett bättre energialternativ, som hellre borde diskuteras när det gäller alunskifferområden i en jordbruksbygd. Men innan jag går vidare i resonemanget vill jag avvakta statsrådets svar på vad jag nu har berört.

Fru talman! Jag var givetvis medveten om vad Britta Hammarbacken diskuterade i motiveringen till sin fråga. Men frågan gällde faktiskt metanoltillverkning och inte alunskiffer, och enligt god praxis i det här huset svarade jag på frågan. Jag skall gärna svara på den fråga som Britta Hammarbacken nu ställer. Naturligtvis delar jag uppfattningen att frågan om alternativa drivmedel liksom andra energipolitiska frågor måste ses i ett vidare perspektiv, där effekterna på miljön och på samhällsekonomin vägs samman med den energinytta man kan få av en viss verksamhet. Jag vill också erinra om vad som redovisas i budgetpropositionen i år beträffande läget på det här området: ”AB Svensk alunskifferutveckling bedriver i Ranstad forskningsoch utvecklingsarbete om skifferanvändning. Försök med högtemperaturförgasning har inletts. Resultat härav beräknas föreligga år 1983. 1981 års energikommitté ” — EK 81 som den kallas — ”skall belysa hur de svenska skiffertillgångarna långsiktigt kan komma att utnyttjas. Kommittén skall som ett första steg utvärdera de resultat som har framkommit genom forskningsoch utvecklingsprogrammet i Ranstad.” Jag vill tillägga att kommitténs resultat kommer att redovisas 1984 som ett underlag för 1985 års beslut i riksdagen om den framtida energiförsörjningen. Självfallet är det då som ställningstaganden i den här frågan skall göras och inte dessförinnan. När det sedan gäller frågan om etanolens framtid i Sverige vill jag säga att vi ju är överens om att det är viktigt att driva på i fråga om de alternativa drivmedlen. Vi har också varit överens om i riksdagen att godta den redovisning för situationen på det här området som lämnas i budgetpropositionen och som också lämnades i mitt interpellationssvar. Den redovisningen står även centern bakom. Jag vill i sammanhanget citera det särskilda yttrande som Olof Johansson och Ivar Franzén då gjorde: ”Utskottet ansluter sig till föredragandens ställningstagande i budgetpropositionen vad gäller introduktion av alternativa bränslen. Detta kan innebära betydande tempoförluster jämfört med målsättningarna i riksdagens energipolitiska beslut 1981.” Vi tvingades alla acceptera det mot bakgrund av den redovisning som har lämnats av inte minst OED. Vi ställde oss alltså bakom det. ”Vi anser att det är mycket angeläget att det fortsatta arbetet med introduktion av alternativa drivmedel — i första hand metanol och etanol — bedrivs snabbt och målmedvetet. Att det tillfälligt råder god tillgång på olja och att en ökad andel av oljan kommer från Nordsjön får inte bli motiv för att försena arbetet med att minska oljeberoendet inom transportsektorn.” Fru talman! Jag skulle vilja tillägga en sak till.

Detta är ytterligare skäl, fru talman, för centern och andra här i kammaren att tänka om i frågan om energiskatterna.

Fru talman! Först kanske jag skall ta tillfället i akt att göra en liten redovisning. Centern fick smisk på fingrarna av energiministern för att vi gick emot skattehöjningen på MTBE, som används för att höja oktantalet på bensin. Vi hävdade då att det var rimligt att ha en energilikformig beskattning även på detta tillsatsmedel. Men om man tittar på helheten fann man att vi samtidigt sade att vi ville ha bort skatten på etanol och metanol när de var baserade på inhemska råvaror. Den helhetslösningen ansåg vi vara den bästa. Motiven var att alternativet till MTBE i viss mån är ökad blyinblandning, såvitt jag förstår. Om man inte har snabba, billigare ersättningsmedel tillgängliga finns risken att vi får en miljöförsämring. Det var den risken som gjorde att vi inte fann det motiverat att höja skatten på MTBE. Hellre borde man på annat sätt främja vad vi ansåg vara mycket angeläget: en ökad satsning på etanol och metanol, baserad på inhemska råvaror. Jag kan fortsätta med helhetslösningen i den plädering jag försökt göra här idag. Jag har försökt sätta in etanol i ett något vidare sammanhang, inte bara som bensinersättning, utan också som miljöfrämjande tillsats till bensinen och framför allt sambandet med industriutveckling, med näringslivet och med jordbrukets möjligheter att utnyttja sin produktionskapacitet på ett rationellt sätt. Jag menar att det inte går att fixera alla helhetslösningar till enbart bensinskatten.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum med början kl. 19.00 nu uppsatts.
Fru talman! Jag är medveten om, Birgitta Dahl, att den första frågan kunde verka något knapp. Det är tydligen ett ord som fallit bort mellan mitt skrivbord och statsrådets, men jag hoppas att vi nu kunnat klara ut vad jag avsåg med min interpellation. Jag vill ta fasta på den förklaring som Birgitta Dahl gav från talarstolen att vi delar uppfattningen att miljöhänsyn och total samhällsnytta är oerhört väsentliga i diskussionen om vår framtida energi. Om jag fattar rätt skulle det komma ett förslag från regeringen 1984 om ett beslut 1985 i kammaren. Vi får alltså tillfälle att då återkomma till min fråga. Men jag är ändå glad över att ha haft tillfälle att byta några synpunkter. Jag vill gärna att de uppfattningar som är rådande bland bygdens befolkning skall kunna följa med i den bedömning som statsrådet gör. Jag tycker nämligen att det inte enbart är företagsekonomiska synpunkter och kortsiktig samhällsnytta som man bör ta hänsyn till beträffande frågan om alunskiffrarna skall utnyttjas eller inte. Det gäller också i allra högsta grad sociala konsekvenser. Risken vid en exploatering är att den lägger sin döda hand över ortens näringsliv också i områden som inte omfattas av omedelbar exploatering. Det gäller också frågan om bevarande av åkermark. Vad innebär egentligen total samhällsnytta? Är det ett bevarat lantbruk, eller är det introduktionen av landskapsstörande industri? Det finns alltså en hel del frågor som vi har anledning återkomma till. Jag skall med glädje delta i den diskussionen.
Fru talman! Får jag för säkerhets skull förtydliga. Förslag från utredningen kommer 1984. Detta kommer naturligtvis att gå ut på omfattande remiss. Förslag från regeringen och riksdagsbeslut kommer inom ramen för den samlade energiproposition vi hoppas kunna framlägga 1985.

Det här är snårigt, men vi har vidtagit en ur energipolitisk synpunkt riktig åtgärd genom att ta bort subventioneringen av MTBE. F. ö. vill jag bara understryka att det utvecklingsarbete i samarbete mellan forskningsorganen, industrin och jordbruket som de som sysslar med detta anser vara motiverat nu pågår med full kraft. Vi kommer att nästa år, när energiforskningsprogrammet presenteras, få ta ställning till hur dess fortsättning skall bli. Längre än så är i dag ingen ansvarig beredd att gå. En god grund för att näringslivet och jordbruket skall finna det motiverat att satsa på detta är att bensinen får det pris och den beskattning som är lämplig från energipolitisk synpunkt.
Fru talman! Jag vill bara tillägga att det är just vid kontakter med företrädare för industrin som jag har fått uppfattningen att man i dag anser att detta är en teknik som man behärskar. Från den synpunkten bör riskerna med en fullskaleanläggning vara mycket små. Den risk man ser är att prisutvecklingen inte blir den som man har anledning att förvänta. Mot bakgrund av användandet av etanol på det sätt som jag har beskrivit det är det inte 10, 20, 30 eller 40 öre på bensinen som är avgörande, eftersom det är fråga om en ganska liten inblandning. När vi däremot pratar om skatter i storleksordningen bortåt en krona per liter etanol,då har det avgörande betydelse i sammanhangen.
Fru talman! Jag vill bara påminna Ivar Franzén om att omfattande subventioner av inhemska bränslen inte kan införas utan att man betalar vad det kostar. Då är inte 30 öre på bensinen ointressant!

Fru talman! Ja, det gör det, men det finns ingen som är så lämplig som höjd skatt på olja och bensin — vare sig man ser till konsumenternas intressen och fördelningspolitiken eller till vårt intresse av att stimulera investeringar och sysselsättning.
Fru talman! Låt mig bara säga att om det inte vore så att jag såg en mycket klar samhällsekonomisk fördel i en sådan här satsning, skulle jag över huvud taget inte plädera för en omfattande satsning på etanol. Detta är faktiskt en typ av satsning som är lönsam för samhället som helhet. Därför behöver man inte nödvändigtvis täcka in det på ett annat ställe i budgeten.

Fru talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat justitieministern om han vill medverka till att förekommande föreskrifter om banksekretess bringas i överensstämmelse med sekretesslagen och normal praxis inom området för ekonomisk upplysningsverksamhet. Bakgrunden till frågan är en skrivelse från bankinspektionen till bankerna den 16 mars i år beträffande tillämpningen av reglerna om banksekretess när kronofogdemyndighet begär uppgifter om någon bankkund. Frågan har lämnats till mig för besvarande. Enligt bestämmelserna i banklagarna om sekretess får enskildas förhållanden till bank inte obehörigen röjas. Sekretessen är viktig för bankernas ändamålsenliga funktion. De enskilda bankkunderna skall inte behöva riskera att deras ekonomiska förhållanden röjs för obehöriga. Detta innebär emellertid inte att banksekretessen skall kunna användas som täckmantel för rättsstridiga förfaranden, såsom försök att undandra egendom från borgenärer eller skattebedrägerier. Banksekretessen kan därför genombrytas i vissa fall utan att för den skull den principiella sekretess som är önskvärd för att skapa förtroende mellan bankerna och deras kunder upphävs. Det är helt klart att banksekretessen bryts när upplysningsplikt föreskrivits ilag. Ett exempel på detta är 4 kap. 15 § utsökningsbalken. Där föreskrivs att tredje man är skyldig att uppge om gäldenären har fordran hos honom eller annat mellanhavande med honom, som kan vara av betydelse för bedömning i vad mån gäldenären har utmätningsbar egendom, samt att ange den närmare beskaffenheten av mellanhavandet. Banksekretessregeln ger emellertid en bank rätt att dessutom lämna upplysningar i vissa fall även om någon uttrycklig skyldighet att göra detta inte föreligger. Den av Gunnar Biörck åberopade skrivelsen från bankinspektionen till bankerna behandlar bl.a. fall där det enligt inspektionens uppfattning inte kan anses obehörigt att en bank — utöver vad som följer av bl.a. 4 kap. 15 § utsökningsbalken — efter särskild prövning lämnar ut uppgifter till en kronofogdemyndighet. Skrivelsen behandlar också i vad mån en bank bör underrätta en kund om att upplysningar lämnats till kronofogdemyndigheten. Enligt min mening synes nuvarande bestämmelser om banksekretess ändamålsenliga, och jag har inte för avsikt att nu se över bestämmelsen på det sätt Gunnar Biörck ifrågasatt. Jag vill dock nämna att banklagstiftningen f. n. ses över och att frågan om utformningen av reglerna om banksekretess kan komma att övervägas i det sammanhanget.

Herr talman! Tillåt mig att tacka finansministern för det svar han givit på en fråga som jag ursprungligen ställde till justitieministern. Jag är ledsen att behöva säga finansministern att jag knappast kan vara nöjd med svaret. Efter att ha redogjort för en del av de nuvarande bestämmelserna, gör finansministern bedömningen att dessa är ”ändamålsenliga”. Ändamålet helgar medlen, tycks finansministern mena. Men min fråga, som jag ställde till justitieministern, gällde de tvivelaktiga rättsliga grunder på vilka skrivelsen bygger och som innebär övertramp i mer än ett hänseende. Den närmaste orsaken till att jag reagerade när jag fick i mina händer en besynnerlig skrivelse från ”Kungl. Bankinspektionen” — tydligen ett av de få kungliga verk vi har kvar — var att det stod att läsa att ”banken bör inte underrätta kunden/utmätningsgäldenären om förfrågningen, om kronofogdemyndigheten begär att underrättelse ej skall ske”, och, vidare, att ”även i de mera vanliga fall, där kronofogdemyndighetens begäran avser endast uppgift om tillgodohavande hos bank eller annat mellanhavande,” (vilken usel svenska f.

Herr talman! Jag skall först förklara för Gunnar Biörck i Värmdö att skälet till att det är jag som svarar på frågan inte är att kronofogdemyndigheterna sorterar under finansdepartementet, utan den omständigheten att banklagstiftningen, inkl. banksekretessen, faktiskt också sorterar under finansdepartementet. Jag tycker att Gunnar Biörck borde ägna någon eftertanke åt vad denna fråga i sak gäller. Det är alltså frågan om ett fall där kronofogdemyndigheten begär av banken att få bryta banksekretessen för att få upplysning om de ekonomiska förehavandena mellan banken och en viss person. Kronofogdemyndigheten kan inte på andra vägar få upplysningar om vederbörande gäldenärs tillgångar. Problemet som har tagits upp av bankinspektionen är naturligtvis: Kan banken genom att underrätta denne person i själva verket omintetgöra syftet med hela förfrågan och den upplysning som banken skall lämna? Man kan alltså spoliera det syfte som har motiverat att man bryter banksekretessen. Skall man använda sunt förnuft i det här sammanhanget, borde svaret bli att det antingen finns ett absolut förbud att bryta banksekretessen — inget syfte kan motivera detta — eller också finns det syften som kan motivera det. I det senare fallet kan man inte samtidigt spoliera detta syfte genom att lämna andra möjligheter för gäldenären i fråga att motverka denna upplysning och vad den skall leda till. Jag vill slutligen säga att de bestämmelser vi har om banksekretess — och som jag anser att bankinspektionen har tolkat på ett riktigt sätt — i sak har gällt oförändrade alltsedan införandet av 1911 års banklag.